aktuellt. Ja, det är egentligen ännu mera aktuellt i dag mot bakgrund av den nuvarande situationen på bostadsmarknaden. Det pågår en ohejdad spekulation, framför allt i storstadsområdena, och det står allt klarare att de nuvarande förhållandena inte kan få fortsätta. Det finns exempel på hyresfastigheter som har bytt ägare sex gånger under fyra år och därvid stigit med miljontals kronor i pris. Som vanligt är det hyresgästerna som sist och slutligen får betala spekulationsvinsterna genom högre hyror. Privatägandets dominans i våra tätorters centralare delar har gjort det svårt att hålla hyrorna nere, att öka boendeinflytandet och genomföra saneringar i önskvärd omfattning. Kommunernas möjligheter att styra utvecklingen är begränsade. Det har bl.a. inneburit att innerstäderna i stor utsträckning har kontoriserats, kKommersialiserats och delvis förslummats. Om det löfte som socialdemokratin för över 30 år sedan ställde i arbetarrörelsens efterkrigsprogram — att successivt överföra mark och privata hyreshus i samhällets ägo — hade uppfyllts skulle vi inte haft dessa problem i dag. Men där har socialdemokratin svikit under de många år som den haft reell möjlighet att ändra på de här förhållandena.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 34 har vi samlat ihop ett antal motionsförslag som har det gemensamt att de alla på något sätt berör ägaroch upplåtelseformer för bostäder. Låt mig börja med frågan om ägarlägenheter — en fråga som ibland uppfattas som politiskt infekterad. Vi har i utskottet haft att behandla två motionsförslag från moderaterna och folkpartiet om utredning av frågan och ett motionsförslag från socialdemokraterna att riksdagen skall uttala att äganderätt till bostäder i flerbostadshus är utesluten från bostadspolitisk synpunkt. Däremot har vi inget förslag om att nu införa äganderättslägenheter. Låt mig också notera att både jag och Per Bergman hade kontakt med den här frågeställningen i boendceutredningen. Utredningen fann ”ingen anledning att överväga eller påkalla ytterligare utredning om att införa äganderätt av den aktuella typen till bostadslägenheter i Sverige”. Det skall noteras att detta uttalande inte ledde till någon reservation utan endast till ett särskilt yttrande av ledamoten Bo Turesson. Han skrev att det varit önskvärt att frågan ägnats en mera ingående behandling, vilken kunnat resultera i konkreta förslag, och han visade sin lantmäteritekniska sakkunskap genom att redogöra för ett antal publicerade förslag till fastighetsrättsliga lösningar. Jag har velat redovisa de här bedömningarna innan jag kommenterar utskottets skrivningar i det nu aktuella betänkandet. Det är viktigt att det här inte blir några missförstånd. Vad utskottet gör — det bör noteras — är att det avstyrker alla tre motionsförslagen. När det gäller avstyrkandet av utredningsförslagen är sålunda utskottet helt enigt i sin slutsats. Motiven för detta avstyrkande är från majoritetens sida att det upplysts att man inom regeringskanslict skall ställa samman och belysa argumenteringar och synpunkter i den här frågan. Detta är för det första en sak som regeringen bestämmer själv och för det andra en åtgärd som också enligt utskottsmajoritetens samfällda mening kan vara nyttig för att hyfsa debatten. Den här kunskapsöversikten skall bl.a. redovisa de fastighetsrättsliga problemen. I detta måste självfallet ingå inte bara olika lagtekniska förutsättningar utan också en belysning av de kostnader som en ändring skulle föra med sig för inskrivnings och fastighetsregistren m.m. Tyngdpunkten sägs vara att belysa de bostadssociala effekterna, och det tycker jag borde tillfredsställa den socialdemokratiske motionären och hans partivänner i utskottet. En central del skall alltså vara att belysa just deras argumentering för att vi inte har något behov av ägarlägenheter. Tror man på sin sak är väl detta enbart någonting att uppskatta. Det är — vilket skall strykas under — fråga om en kunskapsöversikt och inte om en utredning som skall lägga fram några förslag om att införa den här besittningsformen. Sakfrågan står där den står — det enda nya är att vi kan se fram mot en samlad belysning av hela problemområdet. Det kan som jag ser det inte vara fel att ersätta tro med vetande på det här området. Jag är för min del också övertygad om att det här arbetet är ett bra sätt att lägga grunden för ett kommande klart uttalande i den här frågan. Med den här inställningen är det ju också konzekvent från utskottsmajoritetens sida att säga nej till det socialdemokratiska förslaget om att riksdagen nu skall uttala sig mot ägarlägenheter. Såvitt jag förstår borde man ha kommit fram till samma resultat också från motionärens och reservanternas utgångspunkter. Vi skriver ju från majoritetens sida att syftena bakom förslaget tillgodoses ”i inte oväsentlig grad” genom arbetet i regeringskansliet. Det vill Jag gärna stryka under. Jag vill också i det här sammanhanget notera — fast det borde vara en självklarhet — att mycket i resonemanget kring ägarlägenheterna är skattefrågor, och de faller inte under civilutskottets bedömning. Vi tycks också över partigränserna vara ense om ännu en allmän utgångspunkt — behovet av att fortsätta arbetet med att stärka boendeinflytandet och öka besittningstryggheten. Detta är uppenbarligen ett arbete som kan och skall göras inom de nuvarande upplåtelseformernas ram; på hyresområdet har ju under årens lopp skett mycket som stärker besittningsskyddet. Detta ansåg utskottet också föregående riksdag, och vi noterar det även nu i samband med behandlingen av motionsförslaget om en utredning med sikte på att öka andelen bostadsrättslägenheter. Också här är utskottet enigt i slutsatsen — det behövs nu ingen åtgärd från riksdagens sida. Här som i fråga om ägarlägenheterna är det motiveringarna som skiljer oss åt. På majoritetssidan noterar vi en uppgift som vi fått från regeringen, att det förbereds en utredning i frågor som rör bostadsrätt. Vi har inte sett utformningen av de slutliga direktiven men vi måste självfallet, som utskottet skriver, utgå från att utredningen avser åtgärder som skall tjäna godtagna bostadspolitiska och bostadssociala syften. Bostadsrättens fördelar som upplåtelseform har vi tidigare enhälligt konstaterat. Bostadsrättsupplåtelser inom bostadskooperationens ram har vi också enhälligt funnit fylla ett angeläget bostadspolitiskt behov. Jag tror också att vi kan anse oss praktiskt taget enhälliga när vi tar avstånd från avarter — detta också när det gäller lägenheter som upplåts med bostadsrätt. Upplåtelseformen bostadsrätt garanterar ju i och för sig inte totala bostadspolitiska fördelar; bostadsrätt utövad under sunda kooperativa former är däremot, som sagt, någonting som har sin givna plats i det bostadspolitiska systemet. På lokala bostadsmarknader gäller självklart inte alltid tesen om att andelen bostadsrätter bör ökas, och det görs inte heller gällande i motionen. I den kommunala planeringen måste man sträva efter balans mellan tillgång och efterfrågan på skilda upplåtelseformer —- ingen av dessa kan helt uppoftras. På samma sätt som när det gäller andra bostads och hyresdebatter måste man hålla i minnet att landet faktiskt inte uteslutande är ct storstadsområde, vilket man får ett intryck av när man deltar i debatten, och det satte också sin prägel på programskrivningarna under den förra regeringens tid. Mot den här bakgrunden har jag svårt att förstå vad syftet är med den socialdemokratiska motiveringsreservationen. Vad är egentligen syftet med den utom att man försöker lägga in medvetet vinklade tolkningar för att konstruera en debatt? Det låter ungefär som om någon skulle ha föreslagit att de allmännyttiga bostadsföretagen skall försvinna från marknaden. Man tycks alltså inte ha läst vad majoriteten skriver — en aviserad utredning väntas tillgodose motionärernas önskemål i rimlig grad. Jag trodde faktiskt under utskottsbehandlingen att betänkandet i den här delen skulle bli enhälligt. Sedan har socialdemokraterna reserverat sig för ett motionsförslag om att riksdagen skulle begära en kartläggning av prisutvecklingen på bostadsrätter. Majoriteten säger att det inte behövs något ingripande från riksdagen i det här skedet. Saken har ju aktualiserats direkt hos regeringen av HSB och Riksbyggen. För min del har jag tagit det som en självklarhet att också utvecklingen av överlåtelsepriserna blir belyst, detta särskilt som utskottet redan förra året skrev att utvecklingen på den marknaden bör följas noga. Denna utveckling är ju en så väsentlig del av underlaget för kommande bedömningar — bostadsrätter med överlåtelsepriser på flera hundra tusen kronor kan knappast fylla några bostadssociala syften. En kartläggning är önskvärd. Vi måste få veta inte bara hur det ligger till med lokalt begränsade skräckexempel utan också hur det är på bostadsmarknader som inte är så heta som just nu Stockholms innerstad. Jag vill erinra om att så sent som 1974 hade vi i utskottet att behandla en moderat motion som syftar till att skydda bostadsrättshavare mot förlust då han överlät sin bostadsrätt. Jag skall också med några ord beröra vpk-motionerna om ett socialiseringsprogram för hyreshusen och om priskontroll för bostadsrätter. De är ju upprepningar av tidigare debatterade förslag. Det är precis som Inga Lantz nyss sade — vpk framför på nytt sina argument för att alla enskilt ägda hus skall överföras i samhällets ägo. Vi har anfört argumenten mot detta så många gånger tidigare att jag, herr talman, nöjer mig med att hänvisa till tidigare kammardebatter och noterar att motionsförslagen även nu avstyrks av ett enhälligt utskott. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i civilutskottets betänkande.34 på samtliga punkter.
Herr talman! Kjell Mattsson började med att säga att debatter om ägarlägenheter ibland uppfattas som politiskt infekterade. Det är kanske en riktig beskrivning, eftersom systemen med andelslägenheter, ägarlägenheter, bostadsrätter med strimlade lån leder till en sådan förändring av bostadsmarknaden att det utestänger vanligt folk från möjligheterna att kunna hyra och bo i de bostäderna. Därför menar vi att det är riksdagens uppgift utt medverka till att förhindra en sådan utveckling. Kjell Mattsson sade att utskottsmajoriteten avstyrker alla motionsförslag. Det är formellt helt riktigt, men i hans tonläge fanns ändå en belåtenhet över att man i regeringskansliet gör ett slags kunskapsöversikt och att man dessutom, som det heter, förbereder en utredning om bostadsrätten. Bostadsrätten behövs, säger Kjell Mattsson, om den är utövad under sunda Kooperativa former. Det ger mig faktiskt anledning att fråga honom om han delar den grundsyn på bostadsrätt inom ramen för bostadskooperationen som jag gav uttryck för i mitt anförande och som återfinns i de socialdemokratiska reservationerna till utskottsbetänkandet. Det är en klar deklaration av civilutskottets ordförande att bostadsrätten skall utövas sunt och att det görs inom ramen för de bostadskooperativa organisationerna, Slutligen säger Kjell Mattsson att han inte kan förstå syftet med de socialdemokratiska reservationerna. Det överraskar mig en smula därför att det förstår säkert Kjell Mattsson om han vill vara lite öppenhjärtig mot sig själv. Vi har ju för det första klart sagt nej till motionerna från Wilhelm Gustafsson och moderata samlingspartiet. Vi har alltså en motsatt uppfattning som kommer till uttryck i att vi tillstyrker yrkandet nr 3 i motionen 630, som är en socialdemokratisk motion. För det andra säger vi att det inte behövs någon utredning om bostadsrätten. Vad är det man skall utreda om man menar att bostadsrätten hör hemma inom bostadskooperation? Inte behöver vi utreda detta. Det vet ju nästan varenda människa som i någon mån är upplyst om det svenska bostadsbeståndet. För det tredje har vi anslutit oss till yrkande nr 2 i motionen 630. Jag tror säkert att Kjell Mattsson begriper vad vi syftar till från socialdemokraternas sida.
Herr talman! Kjell Mattsson sade att detta var så gamla vpk-krav alt man inte behöver bemöta dem. Yrkandet om avslag på dem är också väldigt knapphändigt i betänkandet. Jag tycker att det är beklagligt aut Kjell Mattsson inte vill gå in i en debatt om de här frågorna, och det är ett fattigdomsbevis från utskottets sida att man inte har en mer fyllig motivering för ct avslag.

Det finns inget argument mot detta. och det gör mig ytterligt beklämd. Man är tydligen överens om att på något vis öka segregationen i boendet. Det fick man i och för sig klart för sig när man läste betänkandet, för där står klart utsagt att de här åtgärderna skall vidtas — och då vet vi vilka effekter det får. Jag skulle vilja fråga Kjell Mattsson: Vilka är det som man förväntar sig skall ha räd med de här dyra bostadsrättslägenheterna? Vem har råd att betala 99 000 för en tvåa i Björkhagen celler 150 000 för en HSB-trea? Ja, inte är det vanliga inkomsttagare. Om man inte är beredd att motverka spekulationer av detta slag och upptrissning av priser, ökar man självfallet segregationen. Vilka är det som slås ut i den här karusellen? Vilka är det som tvingas att bo i ofta torftiga bostadsområden och betala skyhöga hyror? Ja, vi vet att det är de som har låga inkomster. som inte kan få fram pengar till insatserna, som inte har råd att spekulera. Jag anser att det verkligen är hög tid att man vidtar de åtgärder som behövs för att stoppa spekulationen på bostadsmarknaden och göra bostaden till en social rättighet. Vi får inte, som vi nu gör, yuerligare förstärka uppfattningen alt bostaden är en handelsvara. Den frihet som de borgerliga paruerna ofta talar om är den rikes frihet att välja vad han vill ha. Det är den fattiges frihet att betala för det som blir över genom höga hyror och dåliga bostadsmiljöer. Det är vad han får betala för.
Herr talman! Först beträffande utskottets skrivning i fråga om ägarlägenheter. Jag vill slå fast att vi funnit det angeläget att man får en komplett och ingående genomgång av systemet, just för att vi skall kunna klara ut debatten sedan denna genomgång blivit klar. Jag gick tillbaka till bostadsfinansieringsutredningens betänkande och såg att frågan diskuterades första gången i riksdagen år 1881. Förhoppningen från min sida är att man skall komma med ctt så bra material att ett definitivt ståndpunktstagande till systemet kan fattas såsom hundraårsjubileum. Det är inte på något sätt som Inga Lantz i sina kommentarer vill påstå. nämligen att man skall vidta åtgärder av den här typen. Det planeras inte en utredning i syfte att komma med konkreta förslag om att ägarlägenheter skall genomföras. Systemet har dock använts inom så många andra länder att vi med denna genomgång borde kunna klara ut alla tekniska, juridiska, ekonomiska och sociala problem och frågetecken som kan förekomma i samband med systemet. I mitt tidigare inlägg sade jag när det gäller bostadsrättsdebatten att vi inte har någon anledning att slå vakt om avarter av något slag beträffande prisbildningen och priserna på dagens bostadsrättsmarknad,. utan den fortsatta genomgången kan föranleda ändringar. Den bostadspolitiska utgångspunkten är det beslut vi fattade om att ha olika boendeformer på vår bostadsmarknad. Senast vi fattade ett sådant beslut var år 1974, och därefter har vi slutit upp bakom detta vid varje riksmöte. I detta beslut har de allmännyttiga bostadsföretagen fätt en speciell behandling, t.ex. i vad avser lånevillkor, och spelar en speciell roll. Bostadsrätten kommer därnäst när det gäller lånevillkoren. De enskilda har andra villkor. Men vi har varit helt ense om att hela skalan av företagsformer skall finnas, dvs. de allmännyttiga, de kooperativa, de enskilda och de rent privat ägda fastigheterna. Det är den typen av bostadspolitik som vi skall bygga vidare på.

Herr talman! Oskar Lindkvist och Kjell Mattsson diskuterade nyss detta ärende, och de kom överens om att frågan var politiskt infekterad. Deua fick man klart för sig när Oskar Lindkvist gick upp som första man i debatten och därtill gick mycket hårt emot utskottets skrivning. Där står trots allt bara att vi fått reda på att man i departementet skall göra denna kunskapsöversikt. Det är märkligt att denna fråga är så oerhört infekterad. Det framförs ju bara ett krav på att man skall utreda dessa frågor. I motionen 1363 av Georg Danell m.fl. har vi motionärer ställt just kravet på en utredning om utformningen av ett institut för äganderätt av lägenheter i flerfamiljshus. Varför skall man då göra det? När det gäller radhus har vi redan i dag äganderätt. I princip är det samma sak. Det är ett höghus som man lagt utefter marken och det blir då ingen större skillnad om man ställer huset på höjden som om det gällde eu vanligt höghus. Sedan finns det faktiskt många människor som skulle vara intresserade uv att äga sin lägenhet, så att de kan bestämma över den och utforma den på det sätt man kan göra när man äger lägenheten. Man kanske skulle ha möjlighet 110 att päverka driftkostnaderna mera än som sker i dag. Det finns alltså sådana aspekter som man bör ta hänsyn till. I många andra länder finns detta system både i öst och i väst. I vår motion har vi pekat på att det finns ett 15-tal länder, där man visserligen har olika typer av lösningar på den rent juridisk-tekniska biten av detta men där man ändå har någon form av äganderätt till lägenheten. Riksdagen har ju diskuterat denna fråga upprepade gånger. År 1975 avslogs en motion med hänvisning till att boende och bostadsfinansieringsutredningarnas arbete pågick och att man skulle vänta på dem och deras betänkanden. Det som man här fått fram anser inte vi motionärer vara en heltäckande belysning av hela problematiken. Mot denna bakgrund har alltså denna motion kommit till. Motionen har nu som ordföranden i utskottet sade avstyrkts, men vi har fått underhandsmeddelandet om att man skall göra den s.k. kunskapsöversikten. Vi motionärer nöjer oss med detta. Kanske kan den mera ingående utredning som vi själva begärt anstå. När kunskapsöversikten föreligger får vi se vad man kommit fram till. Jag tycker inte att det borde råda någon större oenighet om frågans behandling med tanke på redogörelsen i dagens betänkande. Herr talman! Eftersom utskottets ordförande så noga gått igenom ärendet, skall jag inte uppta kammarens tid mera utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns tydligen kammarleda möter som läser motioner som en viss potentat läser Bibeln, ett förhållande som man osökt kommer att tänka på när man läser socialdemokraternas reservation nr 1 vid civilutskottets betänkande nr 34, som vi nu behandlar. I den reservationen beskrivs motiven till min begäran i motion nr 350 om utredning om äganderätt till lägenheter i flerfamiljshus som dikterade av ett intresse att ge möjlighet att realisera spekulationsvinster. Den beskrivningen är allt bra nära falskt vittnesbörd. Alt frågorna om lagfarts och inteckningsmöjligheter måste ingå i en utredning om eventuellt lägenhetsägande torde vara så självklart, att ett Iramhållande av detta faktum inte kan tas till intäkt för att man vill främja bostadsspekulation.

Jag vill gärna deklarera både för min egen del och för folkpartiet, som har valfrihet som ewu riktmärke för sin bostadspolitik, att oberoende av vilka upplåtelseformer som tillämpas är det angeläget att motarbeta alla spekulationstendenser. Detta gäller i lika mån överlåtelser av hvresrätter och bostadsrätter som försäljning av villor, radhus eller eventuellt ägda lägenheter. Vår uppfattning är också att man bör sträva efter att nå så stor rättvisa Som möjligt mellan kostnaderna för olika upplåtelseformer. Jag vill också för herr Lindkvist påpeka att detta ingalunda är något nytt folkpartivrkande. Vid 1975/76 års riksdag väcktes en motion med samma innehåll, vilken f.ö. tillstyrktes av civilutskottets majoritet, även om riksdagens majoritet icke följde utskottets hemställan. Det är alltså inte fråga om någon sommarsvala — jag hoppas att det är en stannfågel som det här gäller. Sedan detta är sagt finns det anledning att framhålla motiven till att utreda om det går att skapa samma möjligheter att äga lägenhet som småhus, villa eller radhus. Det viktigaste motivet är, som också framhålls i motionen, att ge dem som av olika orsaker väljer att bo i hus med flera lägenheter et ökat inflytande över den egna bostaden. Det ger möjlighet tll individuell utformning, eget ansvar för underhåll och skötsel och möjlighet att med egna insatser minska drift och underhållskostnaderna — en post som i dag tar en allt större del av de totala boendekostnaderna i anspråk. Det finns också många människor, som av principiella skäl vill äga sin bostad men som i dag drar sig för att bo kvar i villa eller radhus, därför att de inte vill ha så stora utrymmen och inte det ökade arbete som dessa boendeformer oftast medför. Ett boendeinstitut, som gav möjlighet att äga lägenhet i flerbostadshus, skulle öka valfriheten i fråga om bostadsval för många och snarare öka än minska den integration i boendet som är eftersträvansvärd. Den egna bostaden - villan eller radhuset — är för många unga människor ett givet sparmål. Det är inte uteslutet att möjligheten att spara till en egen lägenhet också skulle stimulera människor till ett ökat bostadssparande. Ur både privatekonomisk och samhällsekonomisk synpunkt borde en sådan utveckling vara värd att eftersträva. Det här är måhända kätterska synpunkter enligt den ideologi som reservanterna företräder. Man bara undrar varför de inte löper linan fullt ut och vill avskaffa även småhusägandet. Det är banalt att än en gång upprepa den fråga som många gånger ställts: Vad är det för skillnad mellan att äga ett radhus, där husen gränsar till varandra på längden, och att äga en lägenhet i ett hus, där lägenheterna finns staplade på höjden? Den kunskapsöversikt som nu skall tas fram inom regeringskansliet bör kunna ge faktabelysning av de problem som tas upp i motionerna 350 och 1363. och det är bra att man därigenom inte bara tar fram fakta av fastighetsrättslig natur, utan att man också belyser frågan från samhällsekonomiska och bostadssociala synpunkter.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
Herr talman! Wilhelm Gustafsson inledde med att göra gällande att han skulle vara feleiterad i den socialdemokratiska reservationen, och han sade att tolkningen av innehållet i motionen ligger bra nära ett falskt vittnesbörd. Sedan fortsatte han sitt resonemang med att utveckla vad han menar med motionen. Han bestyrkte då till alla delar der vi skrivit i vår reservation. Vad Wilhelm Gustafsson är ute efter är nämligen att göra lägenheten till ett placeringsobjekt. Med lagfart och med inteckningar skall lägenhetsinnehavaren kunna få kreditutrymme för att dela i fastighetsköp — det sade Wilhelm Gustafsson för bara några minuter sedan från kammarens talarstol, och det är precis vad vi påstår att Wilhelm Gustafsson är ute efter. Om det vi anfört i vår reservation innebär ett falskt vittnesbörd, då må jag säga att vi har en lysande föregångare i Wilhelm Gustafsson, eftersom vi har baserat vår reservation på den motion han har avgivit. Wilhelm Gustafsson sade vidare att hans motion inte innebär att det är fråga om någon förändring av folkpartiets grundsyn när det gäller bostadspolitiken. Han sade att det minsann har funnits folkpartimotioner i samma ärende tidigare, och då hade civilutskottet tillstyrkt. Men det här har Wilhelm Gustafsson förväxlat, eftersom den fråga det då gällde behandlades av lagutskottet. I civilutskottet tillstyrker vi inte sådana motioner — det kan vara bra för Wilhelm Gustafsson att veta för framtiden. Jag vill slutligen anknyta till det resonemang som Wilhelm Gustafsson förde med utgångspunkt i att folk gärna vill ha et ökat inflytande när det gäller boendet. Jag har i mitt första inlägg klargjort bostadskooperationens arbetsformer, och jag sade därvid att varje upplyst medborgare i dag vet hur bostadskooperationen i Sverige arbetar. Jag vill i det sammanhanget tillägga, Wilhelm Gustafsson, att bostadskooperationen innebär medlemskap, inflytande, bostadssparande, delansvar för fastighetens skötsel, delansvar för fastighetens ekonomi och medlemskap i bostadsrättsförening. Allt detta kan åstadkommas med kooperativ verksamhet. Kan Wilhelm Gustafsson tänka sig en mera ideal form för att uppnå boendedemokrati än den som är representerad i den svenska bostadskooperationen? Är det sådana saker jag nyss nämnde som Wilhelm Gustafsson är ute efter, då delar han den uppfattning vi framför i vår reservation. Men är det något annat, Wilhelm Gustafsson, så klargör detta i samband med den här diskussionen!
Herr talman! Man har undrat varför frågan i det betänkande vi diskuterar i dag är så infekterad. Om man kämpar för en social bostadspolitik, tycker jag att utskottets betänkande uttrycker en strävan i motsatt riktning. Det är heller ingen som här har polemiserat mot det förhållandet. Genomsnittssvensken, säger Wilhelm Gustafsson, skall kunna köpa precis den lägenhet han vill ha. Det är bara det felet att genomsnittssvensken inte har råd med det — han har inte råd att betala 150 000 kr. för en trea i ett HSB område eller 100 000 kr. för en tvåa i Björkhagen. som man i dagens nummer av Dagens Nyheter kan läsa om. Det är inte heller vem som helst som har råd att skaffa sig småhus. Det finns utredningar gjorda som klart visar att vanliga inkomsttagare och låginkomsttagaroc är mycket underrepresenterade när det gäller möjligheterna att skaffa sig småhus. På folkpartihåll säger man att vi skall verksamt motarbeta alla spekulationer. Det bästa sättet om man verkligen vill göra det är att bifalla alla vpkmotioner som kräver priskontroll av bl.a. bostadsrättslägenheter! Sedan kopplar man ihop ägande och inflytande: genom att äga skall man få inflytande, anses det, men om man inte äger skall man inte heller ha något inflytande. Jag tycker det är alldeles tel att koppla ihop ägandet med boendeinflytande och boendedemokrati. Som jag sade tidigare tror jag att bostadsrättsformen i kombination med kommunalt och kooperativt ägande av bostäder ger ett bra inflytande över boendet, men att för den sakens skull koppla ihop boendeinflytandet med ägandet, som man nu gör, anser jag vara felaktigt. Regeringen har rekommenderat att delar av hyresrättsbeståndet skall överföras till bostadsrätter för att man skall kunna få in ägandeformen. Detta anser jag vara felaktigt; det finns andra förutsättningar för att få ett reellt boendeinflytande än att äga sin bostad. Genom detta ställningstagande för man dessutom över ytterligare en bit av bostadsbeståndet till den öppna marknaden och till spekulationen, vilket bidrar till att segregera bostadsmarknaden ännu mer än i dag. För att ytterst förverkliga kravet på boendedemokrati måste man förstås genomföra andra reformer på bostadspolitikens område. såsom att helt ta bort all vinstjakt genom att överföra mark och alla bostäder i samhällets ägo samt givetvis att föra en helt annan bostadspolitik.

Herr talman! Wilhelm Gustafsson säger att man bör skilja mellan motiven och de krav som framställs i motionen. Men motiven brukar ju alltid föregå de krav som ställs, och så sker också i hans motion. Det är självfallet detta sammantaget — både motiven, som är mycket högerinriktade, och kravet - som har gett oss anledning att skriva vår reservation. Nu skall inte herr Gustafsson vara så belåten med vad som sker i kanslihuset, för här har utskottets ordförande sagt att det inte kommer några förslag i kunskapsöversikten, så herr Gustafssons krav lär inte komma att bli tillgodosedda. Vad herr Gustafsson är ute efter är ju ägarlägenheter på hög ekonomisk nivå, men Kjell Mattsson har sagt att det inte blir fråga om sådant. Det är nämligen inte det man syftar till i kanslihuset, utan till att få mera kunskaper om vad som sker på bostadsrättsmarknaden.
Herr talman! Beträffande kunskapsöversikten har regeringen i alla fall tidigare rekommenderat att man skulle underlätta och stimulera omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, och det är ett klart steg i riktning mot en segregerad och mera spekulativ bostadsmarknad. Jag skulle vilja fråga: Vad är det för form av valfrihet Wilhelm Gustafsson eftersträvar, när verkligheten ser ut som den gör? Vanliga hyresgäster i lågoch mellaninkomstskikten får betala 1 000-1 100 kr. i månaden för treor just nu. Hur skall de kunna klara av insatser som redan i dag ligger på 100 000-150 000 kr. — 1. o. m. 400 000 kr. för en lägenhet på Kungsklippan i Stockholm? Vad är det för valfrihet, vilka är det man värnar om med den valfriheten? Jo, det är höginkomsttagarna som de borgerliga partierna vill gynna i det här sammanhanget precis som i andra. Man är inte alls intresserad av att få en social bostadspolitik med ett boende på lika villkor, där så att säga varje gren bär sina kostnader. Vad som sker nu är att fattiga medborgare får subventionera rika medborgare. Regeringen och de borgerliga partierna vill öka spekulationen på det här området genom att dra in ytterligare en stor del av bostäderna i spekulationskarusellen i form av bostadsrätter. De tänker inte göra någonting för att stoppa den utvecklingen. Man måste ta kravet från HSB och Riksbyggen på allvar när dessa organisationer, som verkligen har erfarenhet av bostadsmarknaden, går till regeringen för att få hjälp med att stoppa spekulationskarusellen, för det är i alla fall en åtgärd som vittnar om att läget är ytterst allvarligt.
Herr talman! Inga Lantz undrar vilka det är som vi tänker på när vi från folkpartiets sida talar om valfrihet. Det är naturligtvis alla människor som skall ges så stor valfrihet som möjligt. En del av debattörerna tycks leva helt uppe i Stockholmsförhållanden och undgå att lägga märke till att förhållandena på bostadsmarknaden i Sverige i Övrigt ser ganska annorlunda ut. :I de trakter som jag känner till är det sannerligen ingen ovanlighet att genomsnittsinkomsttagare skaffar sig ett egethem eller köper sig cn bostadsrätt i stället för att hyra, och det sker utan några osunda spekulationstendenser. Jag tror att det förekommer i ganska stora delar av Sverige, och vi skall inte debattera bostadsfrågorna bara från Stockholms horisont.

Herr talman! Det är egendomligt att just överlåtelsevärdena på bostadsrätter görs till föremål för kritik när vi har en i övrigt helt fri bostadsmarknad. Det säger Gunnar Leo, verkställande direktör i HSB:s riksförbund, i en tankeväckande, ny liten skrift. Frågan gäller inte hur överlåtelsevärdena för bostadsrätter utvecklas. Frågan gäller hur spekulativa övervärden vid överlåtelser av alla bostäder —- småhus, bostadsrätter, hyresrätter — skall förhindras, menar Gunnar Leo. Kanske skall vi för säkerhets skull till uppräkningen också lägga fritidshusen efter den senaste tidens uppmärksamhet på mycket kraftiga prisstegringar på just de husen. Problemet hur de spekulativa övervärdena vid överlåtelse av småhus och andra bostäder skall förhindras löses inte av en onyanserad kritik, som inte tar hänsyn till den allmänna inflatoriska utveckling vi har inom hela samhällsekonomin, konstaterar Gunnar Leo vidare. Med den många gånger onyanserade debatt som förts kring de olika boendeformerna under den senaste tiden finns det skäl att på det här sättet återge Gunnar Leos ord. Bostadsrätten har utsatts för en oförskyllt hård kritik. Ett exempel är det ledarstick som i Aftonbladet för några månader sedan rubricerades: Bostadsrätt är spekulationsrätt. I ledarsticket gör man gällande att det även inom det rikskooperativa bostadsrättsbeståndet pågår en ansenlig spekulation vid andrahandsförsäljningar. Tidningens slutsats är att de fina kooperativa grundidéerna får stryka på foten inför des.k. ekonomiska realiteterna. Självklart är det angeläget att spekulationen i boendet angrips — det vill jag personligen också understryka - men att måla upp en förenklad bild av dagens situation på bostadsmarknaden och av den dra slutsatsen att just bostadsrätten skulle vara en asocial boendeform och att den inte förtjänar att satsa på för framtiden är väl grovt. Dess värre förekommer det ibland i debatten. Bostadsrätten svarar för en ganska liten andel i boendet. Den svarar för knappt 15 96 av det totala bostadsbeståndet. Enligt budgetpropositionen var det inte mer än ca 3 000 av de lägenheter som blev färdiga förra året som skulle upplåtas med bostadsrätt. Ser man till bostadsbeståndet i dess helhet — och också om man ser enbart till flerfamiljshusen — så finner man att andelen bostäder med bostadsrätt inte ökat under de senaste 20 åren. För flerfamiljshusen har det enskilda ägandet gått tillbaka och det offentliga ägandet ökat, men bostadsrätten ligger stilla. Ser man till nyproduktionen finner man att bostadsrättens andel successivt minskat under de senaste 20 åren och minskat ganska kraftigt under senare år. Till en del sammanhänger minskningen med det ökade småhusbyggandet, men det är inte hela förklaringen. Till bilden hör f. ö. också de speciella svårigheter bostadsrätten ställdes inför under det tidiga 1970-talet med de uthyrningsproblem som man då hade i vissa områden och som drabbade de boende. Och det har väl satt sina spår. Är 13 96 av det totala bostadsbeståndet i bostadsrättens form en rimlig balanspunkt? Är det den vi skall inrikta oss på också för framtiden? Jag menar att den saken bör ställas under en seriös debatt. Här kan ett utredningsarbete ge eu värdefullt bidrag. Jag menar att man med utgångspunkt från bostadsrättens fördelar bör ställa frågan om man inte avsevärt skulle kunna öka bostadsrättens andel i bostadsbeståndet och undersöka förutsättningarna för detta. Huvudfrågan får enligt min mening inte göras till en fråga om lagteknik och ekonomi, utan huvudfrågan är bostadspolitisk. Finns det fördelar med bostadsrätten som man från samhällets sida effektivare borde tillvarata? Finns det svårigheter som man kan lösa för att förstärka den bostadssociala inriktningen i bostadspolitiken, och hur skall det ske? Vad som finns skäl att se närmare på är inte minst hur man kan finna vägar för aut både låginkomsttagaren och bostadsområdet med de bostadssociala problemen skall komma i fråga för bostadsrätt. En rimlig utgångspunkt bör vara att ingen av ckonomiska skil skall behöva hindras från att bo med bostadsrätt. En systematisk kartläggning och analys med denna inriktning bör ses som eu väsentligt tillskott för avgörandena om den framtida bostadspolitiken och speciellt då den roll bostadsrätten kan tänkas spela I sammanhanget. I motionen 622 till årets riksdag har jag tillsammans med ett par centerkolleger väckt förslag om en sådan kartläggning och ingående redovisat våra skäl för detta. Vi menar att en analys är viktig. Förhastade slutsatser och förhastade åtgärder med utgångspunkt från den dagsaktuella situationen på bostadsmarknaden, speciellt då i vissa storstadsområden, bör undvikas. Jag vill gärna betona detta. I följande punkter tar vi upp det vi sammanfattningsvis ser som de specifika fördelarna med bostadsrätten. Därmed inte sagt att andra upplåtelsecformer inte har sina fördelar. Boendeform som bygger på organiserad samverkan mellan människor. Boendeform som håller driftkostnaderna och behovet av hyreshöjningar nere med de fördelar detta innebär för den enskilde och samhällsekonomin. Boendeform som bygger på samhörighet och medansvar och därmed befrämjar jämställdheten mellan människor. | Till detta vill jag också lägga att det är glädjande att man i dag på allt Ner håll börjar få upp ögonen för hur nödvändigt det är att sätta upp sociala mål för samhällsplaneringen och boendet efter 1960-talets alltför: ensidigt och ekonomiskt-tekniskt styrda visioner. Det är ett skäl att mer målmedvetet söka ta till vara och utveckla de möjligheter som kan rymmas inom bostadsrätten och andra upplåtelseformer för att skapa en grund för gemenskap i boendet och forma lokalsamhällen som präglas av aktivitet, trivsel och kvartersgemenskap. Bostadsrätten kan här ses som ct sätt att bygga in en form av samverkan i bostadsområdet. Och det gäller inte enbart nyproduktion. Jag kan som exempel nämna den omvandling som skett till bostadsrätt ganska nyligen genom försäljning av närmare 3 000 lägenheter i Hallunda till HSB. Där gick man på ett tidigt stadium in med information och kursverksamhet för att bygga upp bostadsrättsföreningens verksamhet och förankra den hos de boende. Den formen av aktiviteter är en bra grund för en fortsatt samverkan mellan de boende i området. I en särskild reservation ägnar sig civilutskottets socialdemokratiska ledamöter åt att kommentera motionen och avfärda tanken på att förutsättningarna för ett ökat bostadsrättsboende kan vara värda att tas upp till utredning. Tyvärr förefaller man göra det i missuppfattningen att utredningen skulle syfta till att flytta beslut från kommunerna och finna former för en ökad statlig styrning av nyproduktionen. Som bekant är bostadspolitiken ingalunda exklusivt förbehållen kommunerna och inte heller politiken t.ex. på skatteområdet, som i hög grad inverkar på boende och byggande. Jag kan försäkra kammaren, om det nu skall behövas, att vi motionärer utifrån vår decentralistiska grundsyn inte är ute efter att beröva kommunerna inflytande. Snarare tvärtom. Vi menar att man bör sträva efter att åstadkomma större möjligheter att angripa den bostadssociala ojämlikheten och förbättra enskilda bostadsområden som kan vara nedslitna och problemfyllda. Och var skall man göra det om inte ute i kommunerna? I reservationen betonas de allmännyttiga bostadsföretagens centrala roll. och man är från socialdemokratiskt håll starkt kritisk mot tanken att även fastigheter ur det allmännyttiga bostadsbeståndet skulle kunna övergå till bostadsrätt. Det skulle, enligt socialdemokraterna, innebära att man minskar den sektor som organiserats för att utan alla vinstsyften tillgodose bostadspolitiska och bostadssociala syften. Den slängen mot bostadsrätten och den kooperativa principen om självkostnadsboende kan det riktas åtskilliga invändningar mot. Inledningsvis i reservationen beskriver utskottets socialdemokrater motionärerna på följande sätt: ”Ledorden är ”ägarinflytande genom medägande', vilket röjer motionärernas bundenhet till den politiska tes om "ägardemokrati' som omfattas av vissa intressen och som inte har något samband med den kooperativa grundtanken.” De grova insinuationerna, inte särskilt väl inlindade, som riktas mot Karin Andersson, Pär Granstedt och mig faller på sin egen orimlighet. Jag skall inte närmare kommentera dem på annat sätt än att säga att jag är besviken och förvånad över att socialdemokraterna inte håller sig för goda för att bygga en reservation på sådana argument. F. ö. är det kanske litet förvånande att socialdemokraterna tycks tillmäta medägande föga vikt —- med hänsyn till den aktuella debatten inom det socialdemokratiska partiet om ägande och makt på andra stora samhällsområden. Och inte sticker heller Kooperativa förbundet under stol med sina ägandeformer. Varför skulle man göra det? Och visst har ägandeformerna viss betydelse för inflytandet också i boendet: Vi motionärer ser bostadsrättsföreningen som cn bra form för ägande och inflytande. För att klara insynen och inflytandet behövs det enligt vår mening inte något införande av ägarlägenheter. För att undvika alla eventuella återstående missförstånd vill jag också understryka att systemet med strimlade lån inte är tillfredsställande i dag och bör åtgärdas ur rättvisesynpunkt. Herr talman! Oskar Lindkvist har i debatten i dag i nertonad form redovisat den socialdemokratiska hållningen. Och det är nog klokt. Bostadsrätten och de kooperativa idéer som bär upp de seriösa bostadsrättsföreningarna är i grunden ett bra och som jag ser det utvecklingsbart inslag i vårt boende.
Herr talman! Jag vet att vi skall gå till röstning inom några minuter, men jag måste ändå klarlägga ctt par punkter som Anna Eliasson tog upp i diskussionen. os För det första är bostadsrätt inte detsamma som bostadskooperation. Låt oss klara ut det en gång för alla. För det andra undrar jag vad Anna Eliasson egentligen behöver för ytterligare utredning om bostadskooperationen, så entusiastiskt men inte helt kunnigt som hon ändå har pratat om bostadskooperationen. Vi ifrågasätter utredningskravet därför att vi menar att en utredning inte behövs. Varje människa som vet något litet om bostadsmarknaden vet också en hel del om bostadskooperationen. När vi pratar om bostadsrätt pratar vi om bostadskooperationen. Sedan sade Anna Eliasson att socialdemokraterna är kritiska mot att man vill göra bostadsrätter i det allmännyttiga bostadsbeståndet. Ja, vi är inte bara kritiska — vi är helt emot en sådan förändring av bostadsbeståndet. Det är vår grundsyn att vi behöver så väl allmännyttiga bostadsföretag som kooperativa bostadsföretag. De två bildar enligt vår mening grunden för. en social bostadspolitik. Därför vill vi inte företa några förändringar på det området. När det gäller de bostadspolitiska målen vill jag slutligen säga att jag tror att Anna Fliasson skulle vinna på att skilja mellan andra bostadsrätter och bostadsrätter inom bostadskooperationen. Det är mycket viktigt att hålla isär de begreppen i den bostadspolitiska debatten. Det förekommer nämligen många avarter av bostadsrätter i det svenska samhället. Herr talman! Låt mig bara i korthet betona för Oskar Lindkvist att det utredningsarbete vi åsyftar inte är begränsat till något upplysningsarbete om Riksbyggen och HSB. En viktig delav detta utredningsarbete är att värdera de möjligheter bostadsrättsboendet ger och inte minst att pröva vilken roll bostadsrättsboendet kan spela i den framtida bostadspolitiken. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. 120 den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Vår dagliga kost är livets bränsle och en viktig utvecklingsfaktor för kropp och själ. Det är kanske därför som det under senaste året har diskuterats mycket i tidskrifter och tidningar och har väckt åtskillig debatt hur kostens innehåll skall se ut och vad priset för den skall vara. Det är just de frågorna som behandlås i jordbruksutskottets betänkande nr 34. Får jag som en liten parentes lov att berätta vad en framstående statlig vänsteman nyligen sade tull mig: Jag tycker att riksdagen har underliga debattformer. När man diskuterar moral, är det fullt i kammaren. När man diskuterar radions byråorganisation, som egentligen endast berör ett relativt litet antal människor, diskuterar man detta problem en hel dag. Men när vi skall diskutera vår dagliga kost, något som berör oss alla varenda dag och som kostar samhället och människorna många miljarder kronor om året, då gör vi det inför mycket få åhörare. Vi får väl hoppas att allmänheten är mer intresserad av frågorna. För några månader sedan har det — inte utan vånda —- diskuterats och förhandlats fram ett principavtal inför jordbruksnämnden mellan jordbrukets förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen. Detta avtal läggs nu fram för riksdagens godkännande. I sina huvuddrag företer det mycket stora likheter med 1974 års avtal. Det är liksom det tidigare avtalet treårigt och bygger i sina grunddrag på följande bedömningar: 1. Jordbrukarna skall ha ersättning för redovisade kostnadsökningar på sina produktionsmedel, däri inberäknat vissa investerings och kapitalkostnader. 2. Produktionen i den förädlingsindustri som står mycket nära råvaruproduktionen, dvs. mejerier, slakterier, kvarnar m.-m., skall också ha kompensation för ökningen av sina produktionskostnader, därför att det är varans pris efter förädlingsledet som regleras i prisregleringsavtalet. 3. Jordbrukarna skall ha sådan ersättning för sitt eget arbete och det satsade kapitalet att deras inkomster utvecklas i samma takt som jämförbara gruppers. : Men trots att detta avtal är mycket likt det förra finns det flera nya inslag och ändringar i årets avtal. När det gäller ersättningen för kapitalkostnader, dvs. jordbrukarnas kostnader för bl.a. maskiner och byggnader, har man tidigare använt återanskaffningsvärdet som avskrivningsunderlag. Det har på grund av de senaste årens skenande inflation givit kraftigt ökande avskrivningskostnader, som inte alltid har motsvarats av så stora utgifter. För de kapitalinvesteringar i företaget som finansierats genom lån kommer i fortsättningen bara anskaffningsvärdet i fråga som underlag för avskrivningar, dvs. endast reella utgifter. I årets avtal bedöms det medföra en minskning i ersättningen till jordbrukarna. Dessutom kommer endast den del av produktionskostnaderna att räknas med som beror på produkter sålda inom landet plus en viss begränsad utbyteshandel. Jordbrukarnas kostnader för att producera ett snabbt ökande spannmålsöverskott t.ex., skall i framtiden inte belasta de priser svenska konsumenter får betala för sina baslivsmedel, utom till den del överskottet används inom landet. Också kostnaderna i förädlingsindustrin kommer i fortsättningen att mera nöjaktigt bestämmas. Om möjligt skall man försöka utarbeta ett indexsystem för att mäta de olika produktionstfaktorernas kostnadsändringar. Det viktigaste, sett från samhällsekonomisk synpunkt och konsumentsynpunkt, är att man nu kommer att kräva samma produktivitetsutveckling i förädlingsindustrin, dvs. samma rationaliseringstakt, som i annan livsmedelsindustri. Det är ytterst viktigt, eftersom en del av denna industri har nära nog monopol inom sin bransch. Dessa förändringar bör, tycker jag, hälsas med tillfredsställelse från konsumentsynpunkt. Däremot är det mycket svårare att redovisa vad resultatet av avtalets regler för inkomstföljsamheten kommer att bli på sikt. Man släpper den automatiska kopplingen till resultatet av löneförhandlingarna mellan LO och SAF och anger därmed en breddning av bedömningsunderlaget till bl.a. vissa småföretagargrupper, även om det blir löneutvecklingen för de stora kollektiven som i första hand skall beaktas. Därmed uppfylls ett önskemål från bl.a. de stora löntagarorganisationernas sida. Man har länge känt tveksamhet inför att företagare utan vidare skulle Jämställas med löntagare. I dessa stycken har propositionen fullkomligt följt avtalstexten. Intressant är att det nu blir möjligt att ta hänsyn till olika förhållanden som påverkar den ekonomiska och sociala standarden inom jordbruket. Det skall inte stickas under stol med att en stötesten i förhandlingarna har varit de stora kapitalvinster jordbrukarna de senaste åren fått bl.a. på grund av ökande värden på byggnader, besättningar och maskiner. Även om dessa kapitalvinster inte omedelbart, eller ens snart, omsätts i kontanter, så innebär de en motpost till de tidigare nämnda hänsynstagandena till kapitalkostnaderna i produktionen. Vid försäljning och belåning får man fördel av kapitalvärdet. Personligen ser jag den omständigheten att man i år har tagit viss hänsyn till kapitalvinster vid bedömning av inkomstföljsamheten som prejudiccrande för framtiden. Jag anser att kapitalökningarna hör till de ekonomiska förhållanden som påverkar jordbrukarnas standard på sikt. Det finns från konsumentsynpunkt anledning att med tillfredsställelse hälsa att det nya principavtalet för förhandling om matpriserna blir så pass förmånligt trots att konsumentsynpunkterna kom i andra hand vid bestämmande av jordbrukspolitiken. Jag hade hoppats att här i dag kunna redovisa resultatet av uppgörelsen per den I juli iår. I eftermiddag var man nära att avsluta den förhandlingen, men det torde bli klart först under morgondagen. Denna uppgörelse kommer trots allt att medföra prisstegringar på grund av att priserna på maskiner fortfarande drivs i höjden med intlationsmotorn. Det betänkande vi här behandlar, skrivet kring propositionen om prisregleringen, följer till nästan övervägande del avtalstexten. Det bör hälsas med tillfredsställelse, därför att detta avtal har förhandlats fram mellan de två parterna. Jag tycker också man skall hälsa med tillfredsställelse att det nya avtalet innebär vissa sociala framgångar för jordbrukarna. Man skall försöka utarbeta ett system för företagshälsovård och för socialförsäkringsskydd, och man tar också nya steg när det gäller avbytarverksamheten. Även om inte alla problem är lösta på detta område, så tror jag att man i många jordbrukarhem kommer att med tillfredsställelse hälsa de framgångar som här har vunnits. Från konsumenternas sida sett är det viktigt vad vi får betala för vår basmat. Det känner säkerligen speciellt många låginkomsttagare och ferbarnsfamiljer varje dag, när pannan läggs i djupa veck inför morgondagens inköp och den rätt så magra plånboken snabbt töms på grund av alla ökade priser. Men lika viktigt är vad vi får för pengarna och att vi använder dem till inköp av livsmedel som just befrämjar hälsa och välbefinnande. Om detta har många spaltmeter skrivits i såväl dagstidningar som tidskrifter det senaste året. Reklamen för olika produkter strömmar emot oss från tidningssidorna, medan samhällets objektiva kostinformation hörs och syns alldeles för litet. Vi är några socialdemokrater som för att göra kostupplysning och näringssynpunkter på kost till mera slagkraftig information i en motion till årets riksdag begärt flera insatser och mera samordnade insatser av samhället för att skapa bättre kostvanor hos befolkningen. Vad vet Sveriges befolkning om kostens näringsinnehåll och om kostens lämpliga sammansättning? Skall vi döma av inköpens fördelning på varugrupper, så är kunskaperna ofta bristfälliga. Av tullgänglig statistik framgår att vi täcker vårt behov av energi och utvecklingsbefrämjande näringsämnen genom alltför feurika livsmedel. 1960-1976 utgjorde de animaliska fetterna större delen av vår fettillförsel, trots att vi vet att fett: från växtriket har klara fördelar från hälsosynpunkt. I motionen påvisar vi också att det behövs ett mera samlat grepp om vår kostupplysning, näringsforskning, livsmedelsproduktion, livsmedelslagstiftning och prispolitik. I Sverige är dessa aktiviteter starkt uppslittrade, medan man t.ex. i Norge har försökt samordna samhällets åtgärder och försökt låta näringssynpunkterna få en självklar plats. I dag är det faktiskt så att näringsforskningen och de få näringsprofessorer vi har nästan känner sig satta på undantag. Det finns fyra universitetsinstitutioner för näringslära, men de har relativt små möjligheter till forskning och information. Vi tycker att en mera näringsriktig, giftfri och allsidig kost är en viktig målsättning för den svenska befolkningen. Det är stora pengar som går åt — stora misstag kan göras. Vi använde 38 miljarder kronor till livsmedel 1976. Vad vi har velat föra fram i vår motion 1271 är inte bara konsumentsynpunkter i inskränkt bemärkelse, utan vi har över huvud taget velat få en belysning av frågan om kostens sammansättning, sett från hälsosynpunkt, sett från ekonomisk synpunkt. Därför har motionen också rönt intresse från handeln och viss livsmedelsindustri. Man har i flera tidskrifter — t.ex. Fri Köpenskap, Köpmannen och ICA-Kuriren — stött de tankar som vi motionärer framfört. I motionen har det framställts fyra krav, varav två vunnit utskottets gillande. Det gäller den punkt där vi säger att kostupplysning i samhällets regi bör vara fri från kommersiella inslag och präglas av allsidighet och balans mellan olika branschintressen samt den punkt där vi önskar att det skall göras flera kostundersökningar, så att man bättre kan ta ställning till var informationen behöver sättas in. Punkten I har inte utskottet velat ta ställning till. Det är möjligt att vad vi där har skrivit, nämligen att ”Regeringen bör förelägga riksdagen eu samlat program för hur produktion, marknadsföring, prisreglering och prissubventioner av livsmedel samt kostupplysning och livsmedelskontroll bättre kan samordnas för att öka näringsinnehållet i kosten —-—--", är framtidsmusik. Men vi hoppas att det inte är ett avskrivet krav utan ett krav som så småningom skall växa sig så starkt att vi även i Sverige kan ta ett sådant program som man redan har försökt att börja förverkliga i Norge. Den sista punkten i förslagskraven 1 motionen, nämligen att det borde skapas ett centralt råd för näringsfrågor som kunde få en rådgivande och förslagsgivande funktion till regeringen och till olika verk och institutioner, har inte utskottets majoritet ansett sig kunna ställa sig bakom. Det beklagar vi motionärer, men vi är tacksamma för att den socialdemokratiska minoriteten 1 utskottet har reserverat sig till förmån just för ott sådant råd.

Herr talman! Den motion som har väckts av vpk i anslutning till propositionen om prisreglering av jordbruksprodukter tar upp två viktiga problem som partiet anser borde få en annan lösning än vad regeringsförslaget innebär. Det är för det första hur det s.k. inkomstmälet för jordbrukare skall beräknas, det har ju stor betydelse för prissättningen på jordbruksprodukter, och för det andra vpk:s gamla krav att den orättfärdiga skatten på matvaror skall avskalfas. Vad gäller dot första problemet har vi i vår motion framhållit att alla jämförelser mellan inkomster som baseras på en ren penningersättning, kontantlön i gängse bemärkelse. och inkomster som baseras på inkomst av rörelse alltid kommer att gynna den som har det sistnämnda slaget av inkomst. Nu är det ju som vi alla vet inte på det sättet att det sker direkta jämförelser, det är ju också omöjligt, utan jämförelserna har gjorts genom ett komplicerat system med hjälp av produktionsmedelsindex, deklarationsundersökningar och annat material. Trots detta vill vi påstå att dessa inkomstjämförelser ensidigt har gynnat jordbrukarna. Vi vet vilka gynnsamma effekter som avdragssystemet ger med den skattelagstiftning vi har. Vi vet också att vi har mycket gynnsamma avskrivningsregler för egenföretagare, mer gynnsamma än I många andra jämförbara stater. Det problemet har också berörts av Grethe Lundblad i hennes anförande alldeles nyligen. Lägg därtill den omfattande floran av stödåtgärder som jordbruket beviljas av skattemedel, så framstår olikheterna med lönearbetarna i ännu tydligare dager. Alla som har haft möjligheten att personligen jämtöra vad en jordbrukarfamilj —- även med en medelstor eller mindre gård — och en löntagarfamilj har haft råd att unna sig efter det att fasta utgifter av olika slag har betalats, kan inte ha undgått att märka skillnaden. Indirekt har vi också ett erkännande av detta faktum, både i den här föreliggande propositionen och i den stora propositionen från föregående år om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken. Det finns i fjolårets proposition ett intressant avsnitt om just inkomstjämförelsen. Dot heter där: ”Sådana jämförelser kompliceras av svårigheterna att jämföra en företagargrupp med en löntagargrupp.” Därefter följer en beskrivning av inkomstutvecklingen som går ut på att jordbrukarna i stort sett sladdat efter. framför allt under slutet av 1960-talet — något som starkt kan ifrågasättas mot bakgrund av vad jag nyss framfört. I samma proposition på samma sida har vi en annan intressant uppgift. Det gäller de kapitalvinster som jordbrukarna gjort till följd av inflationen. Vad dessa gett framgår av följande citat: ”För åren 1973-1974 beräknas kapitalvinsterna — —- i medeltal per år ha uppgått till 14 000 kr. för 25 ha-gårdar, 27 000 kr. för 40 ha-gårdar och 43000 kr. för 70 ha-gårdar.” Sådana kapitalvinster kan givetvis inte de som är arrendatorer tillgodoräkna sig. Vpk har i annat sammanhang påpekat deras svårigheter. Men också de kan nyttiggöra sig inflationsvinster på ett helt annat sätt än vad en vanlig löntagare kan. Vad som är helt klart är att vanliga löntagare, arbetare eller tjänstemän inte har samma möjligheter att tillgodogöra sig sådana intlationsvinster — vare sig på fast egendom eller på skuldräntor — vilket även berörts av socialdemokraternas representant. Också i propositionen 154 finns sådana indirekta medgivanden. Jordbruksnämnden säger att det är svårt att i det rådande ekonomiska läget precisera ett system för inkomstföljsamhet. Därför föreslår man att den direkta kopplingen med avtalen på LO-SAF-sidan släpps. Man erkänner alltså att don imte fungerat rättvist. Man säger vidare att det med hänsyn till de kapitalvinster i tastigheter och lånat kapital. som gjorts inom jordbruket under senare år. är olämpligt att genomföra de prisjusteringar som egentligen skulle kunna göras med stöd av reglerna. I klartext innebär det att jordbrukarna redan har fått tillräckligt. Herr talman! Allt detta tillsammantaget motiverar alldeles tillräckligt vpk:s förslag att en utredning om inkomst och förmögenhetsutvecklingen inom jordbruket bör genomföras. Så till det andra problemet som gäller livsmedelspriserna. Det är ett gammalt och välkänt vpk-krav att mervärdeskatten på mat skall tas bort. Det finns få reformer som så direkt skulle gynna dem som bäst behöver stöd — barnfamiljerna, låginkomsttagarna i allmänhet samt pensionärer och andra, som måste använda en stor del av sin disponibla inkomst till de dagliga matvaruinköpen. Detta krav har alltid avslagits, och jag förväntar mig inte något bättre resultat av vår motion i dag. Men det borde väcka till eftertanke att matvarupriserna över huvud taget ökade mer än den allmänna prisnivån förra året. Det framhålls ofta att vi har fått subventioner av viktiga baslivsmedel och att det är av minst lika stor betydelse som ett borttagande av momsen — ja, 1. 0. m. av större betydelse, för då kan man rikta dem mot livsmedel som är viktiga och undanta sådana av lyxkaraktär. Javisst, vpk har ingenting emot subventioner av livsmedel. Tvärtom. Det är också bra om insatserna kan riktas. Men fortfarande har vi det förhållandet att subventionerna inte uppgår till samma belopp som det som tas in i moms. Det har vi klara belägg för i utskottets eget betänkande, s. 7. Subventionerna plus prisstopp på vissa livsmedel kostar oss 3 200 milj.kr. det här budgetåret. Samtidigt tar vi in 4 000 milj.kr. i moms på mat. Det återstår alltså fortfarande 800 milj.kr. som staten genom matmomsen snuvar konsumenterna på. När vi studerar den i det här sammanhanget intressanta tabell, som finns i propositionen s. 30, där jordbruksnämnden försökt beräkna effekterna av livsmedelssubventionerna, så ser vi att inte för något livsmedel — med undantag av mjölk — når subventionerna upp till det procenttal som tas ut i mervärdeskatt. Den ligger nu på 20 26, och de högst beräknade subventionseffekterna — med undantag av mjölken — stannar vid 15-16 26. Det finns således mer att ge innan vi kan påstå att den orättvisa matmomscen försvunnit eller uppvägts. Det är särskilt viktigt att baslivsmedlen snarast befrias från denna pålaga. Vpk har därför föreslagit att momsen på baslivsmedel avskaffas redan från den I juli 1978 och att värt gamla krav att momsen i sin helhet skall bort celler uppvägas snarast genomförs.

Herr talman! Jag skulle kanske börja med att säga till Grethe Lundblad att vi inte lyckats skapa det publikintresse som detta ämne egentligen skulle vara värt, men på samma gång vill jag nog välkomna orsaken till det förhållandet. Eftersom vi har så litet av kontrovers i denna debatt och då vi inte har ställt till med några skandaler, får vi finna oss i att vår publik uteblir. Vi hoppas att den i det tysta hyser stort förtroende för vårt sätt att handlägga dessa frågor, så att den inte behöver inställa sig för att uppvisa sina krav. | Jag vill gärna inleda med att välkomna den behagliga atmosfär av hänsyn och förståelse som präglar jordbruksdebatten i vårt land. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att så stor del av svenska folket är så väl informerad om hur vårt svenska jordbruk ser ut. Man känner till de enskilda jordbrukarnas levnadsförhållanden, vet betingelserna för jordbruket och har därför förståelse för det. Samtidigt har man alltmera lärt sig att placera in jordbruket som näringsgren i mycket vidare sammanhang, såsom bas för en regions utveckling, såsom faktor för valutabalans när det gäller överproduktion. Jordbruket kan hålla landskapet öppet. Man har lärt sig att uppskatta hela den roll som jordbruket över huvud taget har, och glädjande nog har man också mer och mer fått möjligheter att vistas ute på landet där man kunnat träffa yrkesutövare. Detta är mycket positivt och utgör en viktig bakgrund till den stora enighet i vilken man samlades kring principerna om jordbrukspolitiken i höstas. I något fall var det oenighet, men denna var mera marginell, så riksdagen fattade beslutet med stor majoritet. Det är mycket intressant att studera vad som händer när nu för första gången en proposition framläggs som bygger på de nya riktlinjer som antogs i höstas. Dessa gick ut på att all jord skall användas för produktion. Jorden skall tillvaratagas. Man har accepterat ett överskott, och familjen har satts som bas i familjeföretaget. Vidare har man accepterat det kombinerade företaget. Man har accepterat rätten till en successiv uppbyggnad av ett företag, och man har också accepterat en formulering beträffande inkomstmålet. När man första gången noggrant skulle väga dessa principer för ett avtal, valde man från Jordbrukets sida att med hänsyn till det ekonomiska läget avstå från någon del av det som skulle ha kunnat tillkomma. Oswald Söderqvist angrep detta ur en enligt min mening felaktig vinkel. Jag tycker att det finns anledning att uttala en komplimang till jordbrukarna för den attityd de intog, när de i det läget inte valde att ta ut allt som skulle ha varit möjligt, utan visade återhållsamhet och solidaritet i ett ansträngt ekonomiskt läge. Jag vill kanske särskilt välkomna de avsnitt i propositionen som talar om social trygghet för jordbrukarna och som pekar i riktning mot att även dessa bör bli fullvärdiga medlemmar av välfärdssamhället.

Jag vill i och för sig inte uttala mig negativt om detta förhållande, eftersom det när det gäller många jordbrukares arbetsinsats handlar om en livsform, en blandning av arbete och rent av hobby. En jordbrukare som i nattens sena timmar tvingas ingripa när något händer med djuren. gär därför inte och räknar med att få ob-tillägg utan han upplever en sådan insats som en del av sin livsform, ja. rent av som en lycka. Men vi får för den skull inte glömma att det ligger alldeles speciella arbetsinsatser bakom den levnadsstandard som man kan finna inom jordbruket. I samband med att man vill uppnå målet att jordbrukarna successivt skall bli fullvärdiga medlemmar av välfärdssamhället ställer man mycket rimliga krav i själva startskedet. Man säger att jordbrukets folk bör få två dagars ledighet i månaden, och detta måste anses rimligt med tanke på att det för övriga grupper är självklart att ha två dagars ledighet i veckan. Man säger vidare att jordbrukarna bör få tem dagars sammanhängande ledighet om året, och även detta är ju rimligt, när man i andra sammanhang talar om fem veckors ledighet. Det finns enligt min mening anledning att väga detta emot de något onyanserade påståenden som Oswald Söderqvist gjorde om en enligt hans uppfattning privilegierad grupp. F. ö. tror jag faktiskt inte att det i vårt land går att vinna gehör för tanken att vi skulle åstadkomma billigare livsmedel till priset av ett jordbrukarproletariat. Jag tror i stället att den uppläggning vi nu har, med rättigheter och möjligheter även för dem inom jordbruket sysselsatta, är någonting som ligger i hela folkets intresse. Jag vill i detta sammanhang erinra om att den sammanlagda inkomstsumman i vårt land rör sig om uppåt 200 miljarder. Av detta går litet drygt 10 miljarder till jordbruket, och uppemot 4 miljarder av dessa betalas in till staten 1 form av skatt. Ungefär 3 26 av den totala inkomsten hamnar alltså i råvaruledet. Jag är fullt medveten om att det kostar pengar att förädla, distribuera, hantera och tillhandahålla livsmedel, och jag vill för den skull aldrig ett ögonblick ifrågasätta att de som arbetar i dessa led skall ha sin riktiga och rättvisa ersättning för sitt arbete. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det är glädjande aut dessa beslut kan fattas i stor enighet. Jag vill emellertid inte nu göra några kommentarer eller föregripa pågående förhandlingar, eftersom de är inne i slutskedet. Jag skulle dock i korthet vilja beröra ett par fristående motioner, som behandlats i detta sammanhang. Vpk återkommer där med sitt krav på slopande av moms på maten. Mina argument är alltjämt lika hållfasta som vänsterpartiet kommunisternas argument för att slopa Matmomsen har varit svaga under alla de år som vpk har framfört detta krav. Sakskälen som vpk åberopar har inte blivit starkare av att de upprepats. Jag tycker det är riktigt att stödet kan riktas till konsumenterna via direkta subventioner till dem som bäst behöver det stödet och att man kan välja ett fåtal av de baslivsmedel som är oundgängligen nödvändiga för konsumenterna. Jag är helt övertygad om att ett slopande av moms på maten genom den ökade byråkrati som då skulle bli följden skulle innebära en kostnad som gott och väl skulle äta upp de fördelar som den mellanskillnad skulle medföra som Oswald Söderqvist talade om. En annan mycket viktig fristående motion som rör våra kostvanor har här kommenterats av Grethe Lundblad. För tids vinnande vill jag hänvisa till vad utskottet skriver på s. 16 och 17, där utskottet på ett mycket välvilligt sätt behandlar de tankegångar som framförs i motionen. Utskottet har dock inte velat gå så långt som till att begära att riksdagen skall ta ställning till detaljarrangemang och lösningar redan i det här skedet. Normalt är det ju riksdagens uppgift att ta ställning i principfrågor och inte till detaljarrangemang. Jag kan tillägga att jag också har kunnat kontrollera att man har för avsikt att i regeringen följa upp de intentioner som utskottet talar om samt att det mellan berörda departement pågår cn aktivitet som syftar till en sådan uppföljning. Lät mig bara rätta till en liten felaktighet som jag inte tycker bör få stå oemotsagd. Gång på gång möter man i ensidiga angrepp på jordbruket påståendet att det skulle finnas någon skillnad mellan olika kategorier i vårt land när det gäller rätten till avdrag för skuldränta. Så är inte fallet. Det finns ingen skillnad för olika kategorier i fråga om rätt till avdrag för skuldräntor, som Oswald Söderqvist påstår och som det också har skrivits i vpk-motionen. Detta är alltså helt fel. Jag vill: herr talman, än en gång uttala min tillfredsställelse över den fina atmosfär av förståelse och hänsyn mellan olika kategorier som präglar Iordbruksdebatten i dag. Med detta ber jag att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.
Herr talman! Det är riktigt som Einar Larsson här säger att vi förra året var med om att i stora drag godkänna den dåvarande jordbrukspropositionen. Vi har också genom en representant i jordbruksutredningen, som låg till grund för propositionen, i stora drag ställt oss bakom de intentionerna. Men det innebär inte att diskussionen därför skulle ha avstannat för äll framtid och att vi skulle godta alla ytterligare propåer utan några anmärkningar och utan att komma med de förslag till förbättringar som vi tycker är riktiga. Låt mig börja med det som Einar Larsson först sade. Han påstod att det var en felaktig vinkling av mig, när jag sade att han indirekt erkände att han ansåg att jordbrukarna hade fått ganska bra villkor, eftersom de hade avstått från att ta ut vad de skulle ha kunnat ta ut. Detta är emellertid ett faktum; sakfrågan är helt klar. Vad som återstår är bara frågan om hur man bedömer det hela. Einar Larsson gör det med en vacker beskrivning av jordbrukarnas uppoffring på samhällssolidaritetens altare. Jag är inte lika säker på att den vackra beskrivningen har sin grund i verkligheten. Det brukar inte vara så i ckonomiska förhandlingar att man avstår från någonting, om man inte är relativt nöjd. Man häller på tills man får ut ungefär det man räknar med; sedan kan man kanske göra en liten gest. Det är också en vacker beskrivning Einar Larsson ger av jordbrukarnas vardag. Han talar om större arbetsinsatser av jordbrukets folk osv. — större arbetsinsatser än vilkas? Hur är det med våra industriarbetare, skiftarbetande och andra”? Jag vet inte om deras arbetsinsatser ligger så särdeles långt efter dem som den jordbrukande befolkningen, vare sig det är fråga om självägande bönder eller andra. lägger ner. Vi i vpk är naturligtvis fullt på det klara med att jordbrukarna som grupp skall ha rätt till sociala förmåner precis som alla andra. att man skall ordna möjligheter till semesteravbytarsystem och annat sådant. Det har vi heller inte haft någonting att invända mot. Vi har över huvud taget inte tagit upp någonting av den problematiken. Det är emellertid fel att i det sammanhanget. som Einar Larsson gör, stiga upp och framställa jordbrukarna som något slags proletariat. Det har funnits ett lantarbetarbefolkningsproletariat här i landet en gång i tiden, men dit hör inte de nuvarande jordbrukarna, utan det var andra befolkningsgrupper som man kunde räkna till den.kategorin. Så ull den andra frågan, om matmomsen. Vpk har svaga skäl, säger Einar Larsson, men jag måste påstå att de svenska löntagarna är på det klara med att det är ganska starka skäl. Vi är inte mot subventioner, bara de blir lika höga som matmomsen: då är vi med på att de genomförs.
Herr talman! Jordbruksutskottets ordförande kom med en lovsång till prisreglering och jordbruk. Det kan naturligtvis vara riktigt att fastslå att det system vi har i Sverige för prisreglering är unikt i världen och kanske kan bidra till att skapa ett bättre förhållande mellan olika befolkningsgrupper. Men det finns även kritik mot prispolitiken och prisförhandlingarna. Jag har under de senaste åren mött många kritiker av detta system både bland löntagare och bland jordbrukare, och det tycker jag inte att vi skall sticka under stol med. Allt är inte så romantiskt ljuvt som det påstås här, utan ofta är klimatet i förhandlingarna mellan jordbrukare och konsumentrepresentanter mycket kärvt. Därför förhåller det sig litet annorlunda än Einar Larsson beskrev. Det var inte bara av hänsyn till et visst ekonomiskt läge jordbrukarna inte ville begära ut så mycket pengar av konsumenterna och därför avstod från inkomstföljsamheten, utan de var hårt pressade på grund av bevis från konsumenthåll på stora kapitalvinster. Sammantaget gjorde detta att jordbrukarna avstod från inkomstföljsamhet. Man kan inte nämna bara den ena delen av ekvationen, utan man får nämna båda delarna för att få den utt gå ihop. Sedan nämner Einar Larsson att jordbrukarna ofta gör mycket stora arbetsinsatser. och jag vill inte förneka att det kan gälla stora jordbrukargrupper. Men det finns också jordbrukargrupper som gör mycket lägre arbetsinsatser, och det har nyss redovisats i en utredning som har gjorts av lantbruksekonomiska samarbetsnämnden. Just den omständigheten att man från jordbrukarhåll ofta pekar på hur stor arbetsinsats man gör och menar att det måste tas hänsyn till den, liksom till att man har mycket sämre förhållanden än många andra grupper, har gjort att det i förhandlingarna har begärts nya undersökningar dels om arbetskraftsåtgången i jordbruket, dels om levnadsnivån för jordbrukarna i förhållande till andra betfolkningsgrupper. På olika håll har man nämligen olika uppfattningar i dessa frågor. Det är alltså inte en enstämmig uppfattning som Einar Larsson här gett uttryck för. utan vi har stora klyftor i vårt vetande på bäda håll. Det är glädjande att man vid förhandlingarna har kunnat komma överens om att öka vårt kunnande genom stora undersökningar, men vi bör också uttrycka glädje över att ett enigt utskott har tagit avtalets text.
Herr talman! Jag tror att det finns ytterst få grupper i vårt land som är föremål för så utomordentligt ingående undersökningar, kontroller, analyser och statistik som just jordbrukarna. Personligen tror jag emellertid inte att någon inom jordbruket skulle vara rädd för ytterligare undersökningar, om det skulle bli fråga om det. Man är säkert beredd att lägga alla papper på bordet. Det har man alltid varit tidigare också. Vad som kanske irriterar en del är att det inte varit möjligt att få stöd för påståendena om att jordbrukarna skulle ha dolda privilegier. Här talas om kapitalvinster. Det får väl visa sig efter hand vad som händer med dem och om vi skall försöka ha olika prisnivå för olika jordbrukare, eftersom deras situation är så väldigt olika. När det nu påstås att jordbrukarna gör stora kapitalvinster, även om de inte omsätts I kontanter, kan jag tala om för både Oswald Söderqvist och Grethe Lundblad att när det gäller beskattningen så är det fråga om kontanter. Det måste skaffas fram kontanter när man beskattas för denna fiktiva kapitalökning. Jag kan som exempel nämna skatten på kor, som är en alldeles speciell form av sådant uttag. Sedan vill jag till Oswald Söderqvist säga att jag inte påstått att jordbrukarna utgör et proletariat.

Herr talman! Det vill inte jag eller vpk heller — det är självklart. Som jag sade förut är vi fullt överens om att jordbrukarna så långt det är möjligt skall ha rätt till sociala förmåner som är så likvärdiga andra gruppers som möjligt. Jag vill ta upp ytterligare en sak beträffande kapitalvinsterna som jag inte hann med i mitt förra inlägg. Einar Larsson påstod att jag har gjort åtskillnad mellan skuldräntor för jordbrukare och för andra. Det har jag inte gjort. Jag har bara sagt att jordbrukare liksom andra företagare har större möjligheter att skaffa sig sådana förhållanden, ådra sig skulder, belåna fast egendom och annat, som gör det möjligt för dem att dra av räntor vid beskattningen, vilket en vanlig löntagare åtminstone i de lägre inkomstskikten inte kan. Har man inte möjlighet att skaffa sig någon fast egendom i form av småhus, sommarstuga e. d. som man kan belåna, ådrar man sig inte heller några räntor för vilka man kan göra avdrag. Jag har inte påstått att det är någon skillnad på skuldräntor och skuldräntor. Det är litet orättfärdigt att använda en sådan debatteknik, tycker jag. Sedan sade Einar Larsson att det är ett komplicerat system när man vill göra jämförelser. Det har också jag framhållit tidigare. Vi har framställt krav på att man bör göra en uppföljning och en undersökning av förhållandena. Det är komplicerat att försöka jämföra vanliga löntagargrupper med en egenföretagargrupp, som jordbrukarna är. Kontroll och uppföljning behövs hela tiden, och det kan vara riktigt att ha strålkastarljuset riktat på jordbrukarnas förhållanden mer än på andra gruppers. Jag vet inte i vad mån det är sant att man hittills haft det, men när det är så svårt att göra dessa direkta jämförelser —- det har ju erkänts i utskottets egen skrivning —- är det inte fel att undersökningarna fortsätter. Annars kan vi aldrig uppnå någon rättvisa. Att det inte har varit rättvist hittills torde de flesta erkänna som inte har alltför stora egenintressen i sammanhanget.
Herr talman! Jag tror inte Einar Larsson skall tycka att det är märkligt att det finns så många undersökningar och så mycken statistik om jordbruket, för orsaken härtill är att jordbrukarna på grund av vårt prisregleringssystem fått garanterade priser och därigenom också stöd för avsättningen av sina produkter. Vi vet ju att det varje år satsas nära 4 miljarder kronor av statsmedel som prisstöd och därmed också som stöd för avsättningen av jordbrukets produkter. Det har i år — det visas bl.a. i den föreliggande proposilionen — inneburit en ökad avsättning för jordbrukarnas produkter i förhållande till andra livsmedel. När Einar Larsson nu tog upp frågan om skatterna, vilket jag inte själv har gjort, skulle jag vilja säga att naturligtvis måste jordbrukarna betala skatt på samma säll som andra medborgare. Men man skall nog inte tala så mycket om det, därför att jag tror att de ofta beskattas efter en relativt låg skattesats. Det är nämligen så att 65 26 av jordbrukarna har under 30 000 kr. i inkomst, varför de inte torde ha så tung skattebörda.
Herr talman! Jag vill bara säga att om det är något mer Grethe Lundblad vill undersöka så bör det gå bra. Hon är välkommen om det är något mer hon bara tror och inte vet. Jag vill påstå att jag vet att det går an att undersöka även skatteförhållandena. Scdan vill jag säga till Oswald Söderqvist att de jordbrukare jag träffar och umgås med betraktar verkligen inte sin skuldränta som något privilegium.

Herr talman! Vid jordbruksutskottets behandling av propositionen om reglering av priserna på jordbruksprodukter har utskottet också behandlat ett par motioner som gäller åtgärder för att förbättra svenska folkets kostvanor, och det är om de problemen jag vill säga några ord. Det råder enighet inom utskottet om att det är angeläget med ökade insatser för att förbättra kostvanorna. Jag vill för min del framhålla två motiv som jag tror kommer att öka i styrka under de närmaste åren. Det ena motivet är självfallet kostens inverkan på folkhälsan, och det framhålls särskilt starkt i motionen 1271 av Grethe Lundblad m.fl. Näringsexperterna är eniga om att konsumtionen av socker och fett bör minska, att mättat fett bör ersättas av fleromättat och att konsumtionen av grönsaker, frukt, potatis, fettfattiga mjölkprodukter, fisk och matbröd bör öka. Vi har ganska stora svårigheter att upprätthålla balansen mellan samhällets vårdbehov å ena sidan och vårdresurser å den andra. I det läget är det nödvändigt att försöka identifiera och vidta åtgärder mot alla de faktorer som bidrar till att störa människors hälsa och välbefinnande och som därmed ökar vårdbehovet. Kostvanorna är utan tvivel en sådan faktor som måste ägnas större uppmärksamhet än hittills. Det andra motivet, som särskilt framhålls i motionen 633 av Nils Hörberg, gäller hänsyn till livsmedelssituationen i världen i stort. Det är ett mera långsiktigt motiv med innebörden att en minskning av animaliekonsumtionen och en ökning av vegetabilickonsumtionen i den rika världen skulle frigöra resurser för u-länderna. Utskottet konstaterar emellertid att man härvidlag i det internationella samarbetet ännu inte kommit fram till någon enhetlig linje. Detta är förvisso ett viktigt konstaterande. Det finns en motsättning mellan å ena sidan kravet på en fortsatt hög livsmedelsproduktion i överskottsländerna i syfte att trygga den totala tillgången i världen och å andra sidan kravet på marknadsutrymme för export av vissa jordbruksprodukter från utvecklingsländerna. Jag har för min del svårt att inse varför man skulle avstå från att försöka ändra kostvanorna i vårt land av hänsyn till de överskottsproblem som därigenom skulle kunna tänkas uppstå eller möjligen förstärkas. Det är sant att svenska folket kan livnäras på en mindre arcal, om vi äter mer vegetabilier och mindre animalier. Men nu vet vi alla hur pass svårt det är att ändra på kostvanorna. Det är ett långsiktigt arbete, där ihärdig information och kostupplysning måste vara huvudmetoden inom ramen för konsumenternas fria val. Några risker för alltför snabba förändringar mot en näringsriktigare kost föreligger inte enligt min mening. Jag tror därför att det är nödvändigt att åtgärder sätts in med större styrka än hiuills. Jag tror också att det är nödvändigt — som jordbruksministern har framhållit — att näringseffekterna beaktas vid den framtida utformningen av livsmedelssubventionerna. Som framgår av jordbruksutskottets betänkande råder inga större mceningsskiljaktigheter inom utskottet i de här frågorna. Utskottet hänvisar till det intresse som finns både i riksdagen och inom regeringen för hithörande frågor och utgår från att konkreta åtgärder kommer till stånd i syfte att förbättra kostvanorna. På en punkt har vi dock inte kunnat bli eniga. Det gäller behovet av ett centralt råd, som enligt den socialdemokratiska reservationen skulle vara ”ett gemensamt språkrör utåt mot allmänhet och institutioner” när det gäller kostupplysning, Jlivsmedelskontroll och näringsforskning. Utskottsmajoriteten hänvisar till socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning, livsmedelsverket och konsumentverket. Jag tror det är en riktig inställning att vara försiktig med inrättandet av nya statliga organ för uppgifter som med fördel kan läggas på dem som redan finns. Herr talman! Med detta korta inlägg vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är i och för sig ingen nyhet att utskottets ledamöter är ense om att riksdagen skall acceptera innehållet i den uppgörelse som föreligger mellan parterna när det gäller jordbrukspriserna. Det har skett sedan åtskilliga år tillbaka. Men det är också riktigt, som har sagts under debatten, att det har förekommit mycken diskussion om underlaget för bedömningen av vad som skall vara en rättvis jämförelse mellan å ena sidan Jordbrukarna och å andra sidan andra grupper i samhället, i första hand löntagargrupperna, när det gäller att komma fram till denna överenskommelse. Jag tror alla är överens om att det är mycket svårt att göra den här typen av jämförelser. I år har det emellertid skett vissa förändringar i det som vanligen brukar gälla som underlag för jämförelserna. Och jag vill för att inga missförstånd skall uppstå markera att Grethe Lundblads personliga uppfattning, som hon redovisade här, att man inte bara i år utan även i fortsättningen bör ta hänsyn också till kapitalvinster när man gör sådana här jämförelser, är en uppfattning som delas av hela den socialdemokratiska utskottsgruppen inom jordbruksutskottet. Jag tror dessutom det är viktigt att vi i de här sammanhangen inte använder ieckniken att göra något slags engångsutredning utan fortlöpande följer upp de förändringar som kan ske mellan olika grupper i samhället. Det skulle vara rätt svårt att genom cen engångsutredning fastställa något som skall gälla en gång för alla. Det här är en besvärlig teknik som kräver fortlöpande verksamhet, men det finns ju instrument för att hantera den.

Herr talman! Jag skall be att få kommentera det inlägg som gjordes här av Ella Johnsson. Jag vill välkomna det som ett mycket gott stöd till en annan uppgift jag har, att kämpa för forskningsanslag till Sveriges utsädesföreningp. I fråga om att producera protein i vårt land är det mycket försök och forskning på gång. Men hur ambitiösa vi än är har vi att kämpa mot ett klimat som är annorlunda än där det högvärdiga protein produceras som vi importerar till vårt land. Vi har under många år försökt få fram arter av sojaböna som skulle vara odlingsbara i vårt klimat. Men det har inte varit helt lyckade resultat — det är ingenting att bygga på. Vi har sedan utvecklat sorter av såväl åkerböna som ärta, men det visar sig alltjämt att vi har litet svårt att konkurrera i fråga om både proteinkvalitet och kvantitet så att vi kan hävda oss på ett ekonomiskt sätt mot det som importeras. Jag beklagar gärna detta, men vi måste samtidigt acceptera dessa fakta. Och det är litet svårt att hävda att vi utan vidare skulle vidta en så kraftig konstlad subventionering av det inhemska proteinfodret att det skulle ske en kraftig förändring här. Jag är dock alltjämt optimist och vill säga till Ella Johnsson att det arbetas mycket intensivt på detta. Det är viktigt med ökad forskning, men vi fann att vi inte kunde åstadkomma någon formulering i det här utskottsbetänkandet som rent praktiskt kunde föra det hela framåt särskilt kraftigt. Jag vill däremot nämna någonting som jag tror verkligen kommer att få stor genomslagskraft. Det gäller att kunna förädla fram kornsorter med högre proteinhalt och det s.k. lysinkornet, som vi nu är på väg att lyckas med. Om vi när det gäller denna gröda, som odlas som huvudgröda i hela landet, efter hand kunde få fram sorter som innehöll mer protein så skulle det innebära en verklig förändring. Och i det avseendet har vi alltjämt mycket goda törhoppningar och förväntningar. Här är det litet grand en fråga om pengar till anslag för försök och forskning, och jag ber än en gång att få uppfatta Ella Johnssons inlägg som ett gott stöd i den fortsatta kampen.

Herr talman! När riksdagen för knappt ett halvår sedan lade fast riktlinjerna för jordbrukspolitiken för de närmaste åren. konstaterade man att det var viktigt att de som sysslade med jordbruk här i landet hade en trygg utkomst. Det skulle ske samtidigt som livsmedel skulle produceras rationellt och på ett riktigt sätt. Följaktligen skulle det framställas bra livsmedel till rimliga priser. Det var detta som Grethe Lundblad, om jag förstod henne rätt, formulerade på det sättet att konsumenternas synpunkter kom i andra hand då Jordbrukspolitiken lades fast. Det var väl ändå, Grethe Lundblad, en litet märklig sammanfattning av de mål som riksdagen i december formulerade. Den sammanfattningen har inte mycket med verkligheten att göra. Grethe Lundblads anförande upplyste oss också om att de svenska familjernas pannor läggs i djupa veck när man planerar veckoinköpen av livsmedel. Jag tror att situationen är sådan att vi får tänka oss för vilken typ av inköp vi än gör. Att familjens veckoinköp av livsmedel ger anledning till eftertänksamhet tror jag är riktigt. Men jag tror inte att familjens pannor i den situationen ligger i några djupare veck än när familjen betalar sin hyra för bostaden — den kanske mest genomreglerade sektor vi har i landet. Men den utgifien är inte lättare att klara. Jag tror inte att familjens pannor ligger i mindre djupa veck, när familjen går igenom sitt klädkonto —- den sektor som varit utsatt för den kanske härdaste prispress som någon sektor i vårt land över huvud taget varit utsatt för. Även det skänker de svenska familjerna huvudbry. Kort uttryckt måste familjen planera inför varje situation. Grethe Lund blads beskrivning innebär en vansklig bild också av det skälet att det parti som Grethe Lundblad tillhör har styrt Sverige i 44 år. Det som har uppnåtts under den tiden, är det att de svenska familjerna befinner sig i cn sådan situation att de går omkring veckan över med pannorna i djupa veck för att kunna klara sig? Eller vill Grethe Lundblad möjligen göra gällande att det är tack vare regeringsskiftet för ett och ett halvt år sedan som denna situation har uppstätt? Grethe Cundblads trovärdighet i det fallet är inte övertygande. Beskrivningen av de svenska familjernas situation innebar väl helt enkelt en viss överdrift. I den mån det krävs planering gäller det på intet sätt livsmedelssituationen i högre grad än någon annan kostnad som de svenska familjerna har. Jag vill citera det första yrkandet i den sociuldemokratiska motionen. Där står: "Regeringen bör förelägga riksdagen ett samlat program för hur produktion, marknadsföring, prisreglering och prissubventioncer av livsmedel samt kostupplysning och livsmedelskontroll bättre kan samordnas — --—. "” Det är kanske djärvt att tro att jordbruksutskottet skulle ställa sig bakom hela denna målformulering av det enkla skälet att det är svårt att på så få rader sammanfatta ett mer genomreglerat system än det motionen beskriver. Samtidigt måste det innebära att man menar att den kedja som förser de svenska konsumenterna med goda livsmedel skulle vara fasligt dålig och inte rymma någonting av den raka linje som man tycker sig ha uppnått i första yrkandet i motionen. Jag menar alt vi har ett svenskt jordbruk, som är rationellt och riktigt. Det är inte bättre än att det kan utvecklas ytterligare, och de svenska jordbrukarna arbetar ständigt på att förkovra sina jordbruk för att kunna producera mera och för förbättrade livsmedel. Men näringen är ingalunda så dåligt ställd att den svenska riksdagens jordbruksutskott nu plötsligt måste gå till regeringen och be om ett samlat program för att få en lösning på problemen. Jag tycker alltså att bemödandena i den riktningen tedde sig litet konstlade. Jag vill med några få ord beröra vad som har sagts om jordbrukets kapitalvinster. Av Oswald Söderqvists anförande kunde man rent av få den uppfattningen att jordbruket bedrev upplåning av pengar nära nog som en sport och att det skulle vara utomordentligt fördelaktigt att över huvud taget ha stora lån. Så är det inte, men jordbruket lånar mycket pengar och är i behov av att vilerligare placera stora lån, eftersom kostnadsutvecklingen har drabbat jordbrukarna hårt. Vi är helt enkelt i behov av detta. och bilden att vi har detta behov beskriver långt bättre hur kapitalkrävande det svenska Jordbruket är än att det är en sport för de svenska jordbrukarna att låna pengar. Oswald Söderqvist!

Jag tror visst att det redan i dag görs mycket gott både inom dessa organ och kanske också inom många av jordbrukarkooperationens organ, men det är inte riktigt att man arbetar helt självständigt på alla håll och att man 1. ex. anpassar produktionen efter de synpunkter och kunskaper om värt näringsbehov som i dag finns samlade på olika händer. Jag tror att det är mycket viktigt att vi i större utsträckning tar hänsyn till det när vi plancrar produktionen och fastställer vår prispolitik. Beträffande Arne Anderssons påstående att det inte skulle vara så mycket huvudbry vid köksborden angående matpriserna vill jag säga: Jo, det är visst så i dag. Det finns mängder med spontana protester från arbetar och låginkomsttagarhem med anledning av att man har stora bekymmer för att få matkassan att räcka till. Jag skall t.ex. på onsdag överlämna protester till regeringen med 35 000 namnunderskrifter mot de stigande matpriserna, spontant insamlade i Helsingborgs och Höganäs kommuner. På grund av att regeringen inte i så stor utsträckning har subventionerat matpriserna under det senaste året har priserna på kött, mjölk och ost stigit så pass mycket att det t.ex. för en låginkomsttagare eller för en flerbarnsfamilj har blivit mycket kännbart i plånboken. Därför finns det stor anledning att här ge uttryck för vårt önskemål att vi snarast möjligt skall få en dämpning av matpriserna och att vi får ett prisstopp på livsmedel, som verkligen fungerar, så att vi inte utsätter bl.a. den uppväxande ungdomens hälsa för fara på grund av att man så småningom inte kan ge dem tillräckligt med näringsrika livsmedel.
Herr talman! Beträffande frågan om jordbrukets kapitalvinster, som herr Andersson i Ljung tog upp här, vill jag säga att jag inte vet vilka krav han ställer på sportverksamhet. Jag har inte vid detta tillfälle påstått att jordbrukarna bedrivit som en sport att låna pengar. Men det är ett faktum som vi aldrig kan komma från, som vårt samhälle fungerar i dag - med den kraftiga inflation som vi har —, nämligen att det är ytterligt lönsamt att sätta sig i skuld för den som har möjlighet att göra det. Det blir ännu lönsammare, ju högre inkomst man har, att utnyttja avdragsrätten i vårt skattesystem. Självklart är detta en fördel för en sådan kategori som jordbrukare, som äger fast egendom i form av jord och skog. De kan låna på dessa värden och får då möjlighet att dra av större skuldräntor än vad löntagare kan göra. Det är självklart att det är på det sättet, och det vet alla. Det är ganska orättfärdigt att pästå något annat. Det är fördelaktigt att kunna sätta sig i skuld. Ju värre inflationen är och ju högre inkomster man har, desto mera fördelaktigt är det.

Herr talman! Efter Oswald Söderqvists lovtal kring dot förträffliga i att ha stora skulder är det alldeles uppenbart att det krav som moderata samlingspartiot sedan länge har ställt om vidgade möjligheter ul långsiktig placering av jordbrukets lån måste få större genklang, bl.a. i ekonomidepartementet. Det är ett av jordbrukets stora problem att vi inte kan placera våra skulder mera långsiktigt. Jag hoppas att Oswald Söderqvists inlägg har stimulerat någon till att hjälpa oss därvidlag. Vilånar inte som en sport eller för att det är skojigt. utan vi länar helt enkelt därför att jordbruket är mycket kapitalkrävande. Oswald Söderqvists beskrivning tycker jag inte är särskilt upplysande iannan mening än att den ger en bra bild av hur det går att skapa vanföreställningar. Jag vill återkomma till Grethe Lundblad, som också i ett annat avseende gjorde en inte alldeles korrekt beskrivning. Fru Lundblad talade om en strävan av få fram näringsrikviga och giftfria livsmedel. Ja, det strävar jordbruket också efter. Menar fru Lundblad verkligen att vi skulle producera livsmedel som är varken näringsriktiga eller giftfria? Det var väl ändå inte så yttrandet skulle uppfattas, för då var det en grovt falsk och oriktig beskrivning. Sanningen är den att det svenska jordbrukets avtal med samhället innebär att vi skall vara effektiva. För att vi skall kunna vara det krävs att vi har kapital, som gör det möjligt för oss att skaffa maskiner och driva jordbruket rationellt. Vi är skyldiga samhället att varje år skaffa fram stora skördar, så att kostnaderna inte blir för höga.

Herr talman! Om Arne Andersson i Ljung vill ha någon påverkan på ekonomiminister Bohman så är det bäst utt herr Andersson själv pratar med honom. Jag lär inte få så stort gensvar på det hållet. Men faktum kvarstår när det gäller skuldräntor, möjligheter att skaffa sig lån osv., oavsett vad herr Andersson påstär. Som jag framhöll redan i mitt förra inlägg, har jag inte sagt att jordbrukarna här i landet har gjort det till en sport att låna upp pengar. Men deras situation är sådan att de har möjligheter att ta upp lån och därmed också möjligheter att dra av skuldräntor i sina deklarationer, medan löntagargrupperna — och det är ju inkomstlikställighet med dem som det här resonemanget gäller — inte har de möjligheterna. Det kan man ju aldrig komma ifrån. Det är dumt att påstå att jordbrukarna inte skulle ha nytta av detta. Grethe Lundblad sade att taxeringarna visar att många jordbrukare har inkomster som är mindre än 30 000 kr. Hur många löntagare är det som i dagens läge har sådana inkomster? Och de får skatta för vartenda öre, vilket alltså egenföretagare som jordbrukare inte behöver göra.
Herr talman! Till Arne Andersson i Ljung skulle jag vilja säga att motionen om bättre kostvanor som krävde näringsrika och giftfria livsmedel inte var skriven i anslutning till jordbrukspropositionen och alltså inte på något sätt skriven som ett angrepp på jordbruket. Det finns gifter i livsmedel som kommit dit bl.a. under produktionen i olika industrigrenar och som en följd av att man vill konservera livsmedlen. Vi skall inte sticka under stol med att det ibland även funnits rester av bekämpningsmedel i livsmedlen som kommit di under produktionen i jordbruket. Men det finns ingen anledning att speciellt angripa jordbruket för detta. Det är ett krav som vi måste rikta mot alla som hanterar och producerar livsmedel att vi så småningom får livsmedel där det inte finns någon risk att det finns giftrester. Till slut skulle jag bara vilja säga att det var intressant att Arne Andersson inte ytterligare kommenterade mitt inlägg angående matpriserna. Jag vill därmed förstå att Arne Andersson också blivit övertygad om att man i många arbetarhem har stora bekymmer i dag för att få pengarna att räcka till den dagliga kosten och att det kan finnas många skäl för vårt krav på prisstopp och kamp mot höga livsmedelspriser.
Herr talman! Jag konstaterar att Grethe Lundblad Icver kvar i någon underlig typ av klassamhälle, där vi har arbetarhem och andra hem. Jag vet inte vilken typ av människor fru Lundblad pratar om. Vi är alla knegare på olika ställen i det svenska samhället. Det vore intressant att få reda på vilken grupp som är i den situation Grethe Lundblad beskriver, och lika intressant att få veta vilken grupp som eventuellt inte är det. Jag känner inte till att den skillnad som nu beskrivs vidlåder det svenska samhället. Sedan tycker jag att den personlighet som ofta präglar fru Cundblads inlägg kommer till uttryck när hon säger att motionen inte är skriven i det här sammanhanget. Då kan det te sig som en oförrätt att behandla den i samband med denna proposition. Med det kan vi väl möjligen bilägga den tvisten. Min turnering med Oswald Söderqvist tenderar att bli en aning elementär, men det kanske ändå är nödvändigt att påminna om att skuldräntor inte enbart visar förträfflighet. Det finns tillfällen då man skall betala både sina räntor och avbetalningar på sina lån, och då är det inte alls lika roligt som den situation Oswald Söderqvist med inlevelse och förtjusning beskriver. Om detta är en ny upplevelse för honom vill jag i alla fall ha väckt den tanken hos honom innan han för egen del sätter i gång den underbara karuselt han anser att jordbrukarna lever i. När man betalar räntor och amorteringar är förtjusningen långt mindre framträdande än man kan få intryck av när man lyssnar på Oswald Söderqvists beskrivning över det Iyckorike man lever i under denna situation.
Herr talman! Jag ville bara anlägga ett par synpunkter på den här debatten om kapitalvinsterna. Jag skall inte lägga mig i det sista replikskiftet om de eventuella favörerna av att ha eller inte ha skulder. Jag vill istället anknyta till den synpunkt som här framfördes av Svante Lundkvist att man kommer att beakta de s.k. kapitalvinsterna också i fortsättningen. Jordbruket har ju en mycket olikartad struktur i detta land. Det uppstår en stor problematik, om man anlägger för ensidiga synpunkter på just den saken. Jag vill erinra om — och jag kan göra det också såsom varande ledamot av den sittande arrendekommittén — att vi har omkring 40 26 av Sveriges odlade areal i arrendeform. Att det då blir en avsevärd skillnad mellan den ena strukturen och den andra tror jag var och en lätt inser. Mot denna bakgrund menar jag att när det gäller den problematik som här föreligger bör man också beakta detta. Jag skall inte vara drastisk på något sätt.

Herr talman! Till Arne Andersson i Ljung skulle jag gärna vilja säga: Jo, det är verkligen arbetare som protesterar mot matpriserna i dag, därför att som löntagare har de ofta ett begränsat löneutrymme som inte ökar i samma takt som de ökade kostnaderna utan är fastställt för viss tid. På grund härav blir det mycket svårt för dem när matpriserna, som hände förra året, stiger med så mycket som 20 26 på ett år.

Jag vill alltså gärna slå fast att det är i vanliga löntagarhem som de stigande matpriserna utgör en ständigt ökad börda, och det måste göras något åt detta. Vi socialdemokrater kommer ju i samband med kompletteringspropositionen att aktualisera förslag för att lösa det här problemet.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Arne Andersson i Ljung att det han säger låter väldigt fint. Det låter som om det inte alls skulle vara någon större förtjänst, någon större fördel över huvud taget att kunna ha rättigheter och möjligheter framför allt — det är det viktiga i detta sammanhang — att tillgodogöra sig avdragsrätten i vårt skattesystem. Den möjligheten är flera gånger större för en sådan kategori som jordbrukarna och andra egentöretagare. Det gäller då inte bara rätten till avdrag för skuldränta o. d., utan det gäller också - som jag har varit inne på tidigare under debatten - de gynnsamma avskrivningsreglerna, som är mycket gynnsammare i vårt land än i jämförbara stater i Europa. Det är fråga om rätten till avskrivning av olika slag för egenföretagare — för maskiner och annat. Detta är också en sak som man. bör ta hänsyn till i det här sammanhanget. Jag skulle även vilja göra eu litet tillägg beträffande detta med subventioner och matmoms. Jag har sagt tidigare att vpk har naturligtvis ingenting emot att subventionera livsmedel. Det vi kräver är att subventionerna skall vara lika stora, så att de motsvarar samma belopp som matmomsen innebär. Det har förekommit vissa missuppfattningar här — man har påstått att vi skulle vara cmot subventioner. Det är vi inte. Vi anser att det kan vara bra att styra subventionerna till vissa livsmedel eller annat. Och under tidigare riksdagsperioder har det ju förekommit borgerliga motioner — flera stycken — om att matmomsen skulle tas bort på livsmedel. Nu, efter regeringsskiftet, hör man inga sådana krav från den borgerliga sidan, vilket i och för sig är litet märkligt, för mervärdeskatten finns ju fortfarande kvar och hart.o.m. stigit kraftigt. Det viktiga är alltså att matpriserna skall sänkas. Om de sänks genom att man tar bort momsen eller genom att man höjer subventionerna för livsmedel —- i första hand baslivsmedel - i motsvarande grad är egalt. Det viktiga är att priserna sänks.
Herr talman! Det är helt riktigt som Thorsten Larsson säger att det är en väldig skillnad mellan olika jordbrukare när det gäller kapitalvinsterna. Det är klart att det i sammanhanget kan finnas skillnader mellan en arrendator och en som kanske har ärvt sitt jordbruk. Det här känner ju Thorsten Larsson mycket väl ull. Vad vi är anhängare av är att rättvisa skapas mellan olika jordbrukarkategorier. Det är klart att man kan vara tvungen att diskutera med vilken teknik man skall lösa frågan om hur man skall få rättvisare förhållanden mellan dem som kan göra kapitalvinster och de som inte kan göra det. Jag ställer mig följande fråga: Om man när det gäller de priser som skall gälla från den 1 juli har varit överens mellan å ena sidan konsumentdelegationen och å den andra sidan jordbrukarnas förhandlare om att detta år ta hänsyn till kapitalvinsterna, vad är det då som skulle motivera att man i fortsättningen inte skulle ta denna hänsyn? Är det inte så, Thorsten Larsson, att det här är en fråga som man verkligen bör ägna sig åt för att skapa rättvisa dels mellan löntagargrupper och jordbrukare, dels inom jordbrukarkåren?

Herr talman! Jag hade inte tänkt att gå upp i den här debatten, eftersom det var ett praktiskt taget enigt utskottsbetänkande som det var fråga om att behandla. Men jag måste säga att jag känner en aning oro efter den debatt som i dag har förevarit. Det har, bl.a. av Svante Lundkvist, påpekats värdet av att vi alltid har kunnat samlas i en enig riksdag kring det fastställande som det ju har varit fråga om av överenskommelserna om priserna på jordbruksprodukter. Vi trodde att vi skulle vara det i dag också, och jag hoppas verkligen att vi är det, men jag känner oro efter denna debatt där man har tagit upp en hel mängd frågor, bl.a. den om kapitalvinsterna som här diskuterats i årets uppgörelse. Det bevisas ju klart och tydligt av att Grethe Lundblad är ensam undertecknare av den reservation där hon kräver att de här kapitalvinsterna skall beaktas. : Jag vill bara helt kort om kapitalvinsterna säga att jag hoppas att vi skall kunna respektera vad man i de fortsatta förhandlingarna kommer fram till på den här punkten. Jag tror att det är mest riktigt att vi överlåter åt dem som förhandlar om priserna att föra den här debatten. Vi är nu i ett skede då svenskt jordbruk och framför allt animalieproduktionen är I utomordentligt stort behov av rekrytering till näringen, därför att det under mer än ett årtionde praktiskt taget inte, åtminstone inte i stora delar i vårt land, har förekommit någon som helst rekrytering.

Hur skall de jordbrukare som startar en verksamhet kunna klara sig om de inte kan behålla kapitalvinster i företaget”? Sedan har vi, med stor enighet i den här kammaren, sett till att genom vårt skattesystem ta hand om kapitalvinsterna när vederbörande slutar. Därför tycker jag att det är ganska orättfärdigt att sätta i gång en debatt om kapitalvinster som om det skulle vara någon möjlighet att med deras medverkan sänka priserna på de livsmedel som konsumenterna behöver köpa. Jag förstår mer än väl Grethe Lundblad när hon säger att hon kunnat samla 5 000 namnunderskrifter för kravet om lägre livsmedelspriser. Ja, det är klart att det inte är svårt att åstadkomma detta. Men vad är orsaken till de prishöjningar som vi varit tvungna att genomföra”? Låt mig som ett exempel nämna att jordbruket förra året uppbar, om jag minns rätt, ca 1.3 miljarder kronor. Av dessa 1.3 miljarder var det bara drygt 100 miljoner som gällde lönekompensation. Allt det övriga, 1,2 miljarder, utgjorde täckning för jordbrukarnas ökade kostnader under året. Vi behöver inte här ta upp en diskussion om orsakerna till dessa ökade kostnader. Men vad som är angeläget för oss alla, och framför allt för oss jordbrukare, det är att kostnadsökningarna minskar. Då minskar man också behovet att höja priserna. De prishöjningar som behövs för att ge jordbrukarna en rimlig lönsamhet tror jag att konsumenterna har möjlighet att bära. Under de senaste åren har ganska stora belopp utgått i subventioner till konsumenterna. något som vi mer än väl känner till. Här vill man Ifrån vissa håll göra gällande att det varit en flora av stödåtgärder till förmån för jordbruket. Tyvärr är det på det sättet att man i många fall räknar in som
Herr talman! När Filip Johansson påstår att endast 100 miljoner under det senaste åren gått till lönelyft till jordbrukarna, så vill jag påpeka att jordbrukarna med det beloppet fått relativt sett samma lönelyft som andra löntagargrupper, därför att det innebar avtalet. När regeringen i dag oroar sig för kostnadsläget på grund av att löntagarna fått höga löner, så finns det i så fall samma anledning att oroa sig för kostnadsläget här. Jordbrukarna har fått samma lönelyft. Men Filip Johansson verkar inte så oroad av kostnadsläget. Jag har inte gjort någon reservation angående kapitalvinsterna, utan jag hade den uppfattningen att man iavtalstexten även skulle skriva att man tog hänsyn till kapitalvinsterna över huvud taget i avtalet. Men eftersom man fört in en text som säger att man skall ta hänsyn till olika ekonomiska och sociala förhållanden i jordbruket, så anser jag alt man under denna beskrivning skall föra in även jordbrukets förmögenhetsförhållanden. Jag anser att den hänsyn man tagit till kapitalvinsterna i den del som gäller jordbrukets inkomstföljsamhet i år innebär att man framöver skall kunna säga att man här har ett prejudicerande beslut för att kapitalvinster också är av betydelse när det gäller jordbrukarnas inkomster.
Herr talman! Jag har aldrig förnekat att de 100 miljonerna inte innebar en inkomstföljsamhet med de brister detta alltid medfört. Det är helt riktigt. Påståendet att jag aldrig skulle oroa mig över kostnadsökningarna är rätt underligt. Jag tycker att Grethe Lundblad borde förstå detta, när jag ändå gjorde gällande att de 1,2 miljarderna hade utgjort täckning för kostnadsökningar. Det är, sade jag, inte minst från jordbrukets synpunkt av intresse att den summan kan minskas i så stor utsträckning som möjligt, därför aut vi inte har någon nytta av de pengar vi är tvungna att ta ut för att täcka ökade kostnader. Därför måste det vara ett intresse för alla att kunna hålla prisnivån nere så mycket som möjligt. " När jag gjorde denna jämförelse mellan 1,3 miljarder totalt och därav 100 miljoner för inkomstföljsamheten, ville jag därmed bevisa att det är proportionerna dem emellan som vi diskuterar. Här får jag nästan en känsla av att man tror att de pengar som tillförs jordbruket är avsedda att ge jordbrukarna ökade inkomster. Men det är huvudsakligen fråga om en täckning av de kostnader jordbrukarna haft i sin drift. Jag tror att Grethe Lundblad känner till detta.
Herr talman! Om Filip Johansson hade lyssnat på mitt första anförande, där jag helt klargjorde på vilket sätt avtalen träffats och vilka bedömningsgrunder man haft, hade Filip Johansson uppfattat att jag där förklarade hur stor del av summan som berodde på ökningarna av produktionsmedlen. Men även när det gäller ökningarna i produktionskostnaderna för jordbruket är det den borgerliga regeringens politik på prisområdet som också här inverkar. Vi skulle behöva mycket mer av aktiv priskontrol! för en hel del av de produktionsmedel som jordbruket har, så att vi kunde hålla igen när det gäller den delen. Men tyvärr blir det på samma sätt även denna gång, även om vi har ett avtal enligt vilket jordbrukarna inte skall få en inkomstföljsamhet. Per den Hjuli får vi cn höjning av priserna på våra viktigaste baslivsmedel. Tyvärr blir det så, och med beklagande måste vi säga att det blir svårt för många familjer att klara dessa ökade priser.